Herr talman! Herr Andersson i Storfors tog i slutet av sitt anförande bl.a. upp frågan om i vilken utsträckning det förekommer att kommuner lämnar ekonomiska bidrag till statens järnvägar i avsikt att säkerställa indragningshotade tågturer. Jag finner det angeläget att här kortfattat lämna ett svar rörande det faktiska läget i denna problematik. Under planeringsarbetet med en ny tågtidtabell informerar SJ berörda kommuner om vad tidtabellen kan väntas innebära och ger kommunerna möjlighet att framföra sina synpunkter. Vid fastställandet av tidtabellen tar SJ inom ramen för de riktlinjer som gäller för SJ:s verksamhet all möjlig hänsyn till önskemål som framförts av trafikanterna och deras företrädare. Under de diskussioner som förekommer i anslutning till denna information till kommunerna ger SJ en bild av läget genom att redogöra för kostnadsoch intäktsförhållanden, resandeantal och godsmängder m.m. för de berörda tågen. Kommunala subventioner till ett tåg som på grund av dåligt utnyttjande går med förlust blir då inte aktuella. Som en följd härav är antalet fall där kommuner lämnar ekonomiska bidrag av här ifrågasatt slag mycket litet.

Herr talman! Som jag nyss framhöll ingår regelmässigt i SJ:s informationer till kommunerna en redovisning av resefrekvensen, det årliga underskottet m.m. beträffande nedläggningshotade tåg. Jag ser något positivt i denna öppna redovisning, som bl.a. ger kommu nerna underlag att bedöma uppläggningen av den lokala trafikservicen. I vissa fall finner kommunerna det angeläget att bidra ekonomiskt till ett tåg. Detta har hittills närmast gällt skoltåg. Oftast leder dock — som jag också nämnt — diskussionerna i dessa frågor mellan statens järnvägar och kommunerna till att dessa drar samma slutsats av tillgängligt material som SJ och att några kommunala bidrag därmed inte blir aktuella. Jag är informerad om det fall, som herr Andersson i Storfors tar upp, genom en skrivelse som jag i dagarna fått från Filipstadsblockets samarbetsnämnd.

Det gäller i första hand att informera kommunerna om de planerade åtgärderna och skälen för dem. Självfallet bör SJ, menar jag, i det sammanhanget också i möjligaste mån och i all den utsträckning som det går att förena med SJ:s ekonomiska målsättning jämka tågplanerna efter kommunernas önskemål. Vad jag nu säger innebär naturligtvis inte att man skall förmena en kommun möjligheten att i särskilda fall ekonomiskt bidra till en lösning som tillgodoser ett speciellt lokalt trafikservicebehov men som i princip inte är försvarbar från SJ:s synpunkt.

Herr talman! Mänskligheten har för ett par veckor sedan påbörjat ett nytt årtionde. Detta ger anledning till utblickar mot framtiden och försök att betrakta såväl den internationella som den nationella situationen ur en något högre infallsvinkel än grodperspektivets. En något så när sansad och objektiv bedömning av förhållandena ute i världen och av människornas livsvillkor avsätter icke någon ljus bild. Terrorbalansen är fortfarande mänsklighetens starkaste skydd mot den totala förintelsen, och de två supermakterna kan fortfarande icke förmå sig till allvarligt menade nedrustningsaktioner. Måhända är detta beroende på att stormakten på det asiatiska fastlandets östra sida snabbt håller på att växa in i rollen som en tredje supermakt med en för närvarande oroande militant inställning gentemot omvärlden. Krisen i Mellersta Östern synes för överskådlig tid vara olöslig och kan när som helst explodera i direkta krigshandlingar. Oron på den afrikanska kontinenten fortsätter och de nya staterna därstädes synes ha anmärkningsvärt svårt att etablera stabila samhällssystem. I Latinamerika torde om icke snara hjälpaktioner av väldig omfattning sätts in en hungerkatastrof före sekelskiftet komma att lamslå hela kontinenten. Det är mot denna bakgrund icke förvånande att en stor social oro gör sig gällande inom i första hand den västliga hemisfären. Det är heller icke förvånande att denna oro i första hand manifesteras av ungdomen eftersom ungdomen så starkt upplever otryggheten och maktlösheten i en värld, som synes föga ägnad att inge några framtidsförhoppningar. Ungdomen av i dag är på ett helt annat sätt än förr orienterad i de internationella problemen. Den upplever därför på ett direkt och engagerat sätt u-ländernas elände och de stora sociala orättvisorna, som ty värr fortfarande präglar praktiskt taget alla länder både på nära och fjärran håll. Den äldre generationen gör emellertid ett grovt missgrepp, om den bara avvisar ungdomens protester och reaktioner som utslag av bristande mognad och allmän kverulans. Tvärtom finns det för de äldre och framför allt för makthavarna inom olika grenar av samhällsverksamheten mycket starka skäl att lyssna till ungdomens synpunkter och ta de förslag i olika ämnen som läggs fram under allvarligt övervägande. Ungdomens starka känsloengagemang inför lidandet i världen och dess skarpa reaktion mot våld och maktövergrepp i vilken form sådana än uppenbarar sig är mäktiga krafter som bör kanaliseras över i meningsfulla samhällsinsatser. Dessa bör syfta till att förbättra förhållandena för lidande och svältande människor, därvid i första hand u-ländernas innevånare, och både materiell och immateriell hjälp bör komma i fråga. Med immateriell hjälp menar jag då främst teknisk »knowhow» och hjälp att bygga upp en effektiv förvaltningsapparat. Det finns de som hävdar, att det i dagens värld inte bara här hemma utan universiellt en klyfta har uppstått mellan generationerna, en klyfta så djup att äldre och yngre människor inte förstår varandra utan helt enkelt talar förbi varandra. Jag tror för min del inte på någon sådan klyfta, och om den någon gång synes manifestera sig så är dess förekomst ändå bara skenbar. Det är möjligt att det finns de inom den äldre generationen som säger sig icke kunna förstå ungdomar, som går till storms mot det etablerade samhället, som skriver och utdelar flygblad, anordnar demonstrationer och klär sig annorlunda än de äldre, ja t.o.m. går omkring slipslösa och med skägg. Men svårigheten att förstå sådana här ungdomliga yttringar bottnar i en oförmåga att hålla sinnet vaket och spänstigt inför en nyckfull utvecklings ständigt nya värderingar och inför ungdomars eviga drift att utmönstra det gamla och blicka ut över nya horisonter. Dagens ungdom lever i sanning icke i någon trygg och hoppingivande värld. Tre fjärdedelar av jordens befolkning svälter och de största och rikaste nationerna står rustade till tänderna, beredda att när som helst förgöra vilken motståndare som helst och därmed hela världen. »Överlevandet är förintelsens tvillingbror.> Denna aforism av Winston Churchill är lika sann och ödesmättad nu som när den präglades. Att vara ung och söka forma sin framtid under dessa förutsättningar kan verkligen icke vara lätt. Ungdomen måste bli mer sårbar än de äldre men samtidigt också mera öppen för förändringar, för nya värderingar och normer. Jag har nyss understrukit nödvändigheten av att den äldre generationen och framför allt beslutsfattarna på olika nivåer allvarligt överväger förslag som kommer från ungdomen, icke minst i samhällsfrågor. Det har under en rad år från centerhåll påpekats att det är speciellt nödvändigt att hänsyn tas till de unga vid utformningen av vårt samhälle. Dessa påpekanden har bl.a. utmynnat i förslag om en genomgripande utredning med uppgift att utreda målsättning, omfattning och inriktning av en forskning angående ungdomens situation i vårt samhälle. Ju mera tiden går, ju mer komplicerat vårt samhälle blir och ju starkare ungdomars reaktioner blir i olika sammanhang, desto angelägnare framstår kravet på en dylik utredning. Nu aviserar regeringen viktiga reformer på ungdomsverksamhetens och idrottens områden, vilket måste hälsas med tillfredsställelse. I en situation då reformbehoven är stora samtidigt som resurserna är begränsade måste givetvis prioriteringar äga rum. Det torde därvid finnas få områden som så självklart bör prioriteras som just ungdoms vården, ja, över huvud taget det stora och vida fält som med en gemensam rubrik kan betraktas som ungdomsfrågor. Jag tillät mig alldeles nyss påpeka, att vi nödgas göra prioriteringar därför att våra resurser är begränsade. För att i görligaste mån öka resurserna och skaffa oss ökad handlingsfrihet finns bara en väg att gå, och det är att med alla tänkbara medel stärka näringslivets produktionsoch konkurrenskraft. Vi måste se till att vi får en stark och expansionsduglig exportindustri, och det är lika nödvändigt att den importkonkurrerande hemmaindustrin har tillräcklig motståndskraft för att kunna hävda och utveckla sina positioner. Men det finns tyvärr oroande tecken på att hemmamarknadsindustrin får allt svårare att klara sig och löper risk att inom en snar framtid bli mer eller mindre utslagen. Finansministern har anat sistnämnda risk och påpekar i finansplanen att hemmamarknadsindustrierna producerar för en begränsad marknad och »därmed framställer sina produkter i ganska korta serier men ofta med ett brett produktsortiment>. Han tillägger att »tendensen till företagsnedläggningar har varit stark under de senaste åren. Detta produktionsbortfall har i stor utsträckning träffat företag av den nämnda typen och därmed inneburit att vi för vår försörjning blir mer beroende av import.» Detta är, såvitt jag kan bedöma saken, en utomordentligt allvarlig utveckling. Den har redan avsatt ett första, föga uppmuntrande resultat, nämligen en försämring i våra terms of trade. Finansministern konstaterar i finansplanen att en försämring av bytesbalansen inträdde under fjolåret och anger som en av huvudorsakerna härtill det produktionsbortfall, som inträffat just på grund av företagsnedläggningar med ökad import som följd. Det är mot denna dystra bakgrund svårförståeligt, att finansministern visar en sådan anings löshet i fråga om våra möjligheter att uppnå en bättre bytesbalans innevarande år. Det gångna året uppvisade en exportökning med 12 procent i volym, men importen ökade ännu mera eller med ca 13 procent. Den totala bytesbalansens underskott ökade från cirka en halv miljard 1968 till drygt 1,1 miljarder 1969. Nu tror herr Sträng dels att importökningen under 1970 skall stanna vid 7,5 procent, dels att exporten skall stiga med 8,5 procent, dels slutligen att bytesbalansen skall förbättras med ca 450 miljoner kronor och dess underskott sålunda stanna på ca 700 miljoner kronor. De skäl som herr Sträng framlagt som stöd för sin optimism är föga övertygande. Vad den för 1970 beräknade exportökningen om 8,5 procent beträffar, torde denna beräkning vara i överkant. I den preliminära nationalbudgeten beräknas exportuppgången till 7,5 procent, vilket innebär cirka 330 miljoner kronor mindre i exportinkomster än vad herr Sträng förutser. Härtill kommer en viktig faktor, till vilken hänsyn icke synes ha tagits vare sig i finansplanen eller i nationalbudgeten. Den faktor jag avser är den som herr Sträng tillmäter så stor betydelse som förklaring till den stora importökningen under fjolåret och som jag nyss uppehållit mig vid, nämligen produktionsbortfallet på grund av stor nedläggning av hemmamarknadsindustrier. Om tendensen till företagsnedläggelser, som herr Sträng uttrycker saken, varit stark under fjolåret, så lär den icke bli mindre stark innevarande år. Tvärtom talar allt för att denna tendens kommer att bli ytterligare accentuerad med ändå större produktionsbortfall som följd. De produktionsföretag som faller bort är huvudsakligen mindre och medelstora industrier. Huvudanledningen till deras svårigheter att upprätthålla driften skall jag återkomma till. Dessa mindre industriers försvinnande betyder icke bara att vi får en ökad import och därigenom ökat tryck på vår hårt ansträngda valutareserv. En annan ytterst farlig verkan av detta bortfall infinner sig också. De mindre industrierna arbetar nämligen i mycket stor utsträckning som underleverantörer till exportindustrin, vars kostnader kan pressas högst väsentligt genom möjligheten att lägga ut olika tillverkningsdetaljer på underleverantörer Försvinner en avsevärd del av de sistnämnda kommer <exportindustrin att få sina kostnader höjda med försämrad konkurrenskraft som följd och en minskad total exportvolym som yttersta konsekvens. Detta innebär en under överskådlig tid försämrad handelsoch bytesbalans och på lång sikt även en försvagning av kapitalbalansen. Vad detta betyder i fråga om minskad ekonomisk rörelsefrihet, vilket i sin tur orsakar bl.a. en avsaktande utvecklingstakt, ligger i öppen dag. Men de av mig här påpekade orsakssammanhangen får också följder för importen. De mindre industriföretagen, som till den allt övervägande delen är importkonkurrerande, spelar en betydelsefull roll även som en buffert mot alltför stor import. Faller ett stort antal av dessa företag bort, kommer importvolymen att öka i motsvarande grad, vilket ytterligare försämrar våra terms of trade. Som jag ett par gånger påpekat och som finansministern notcrat, har tendensen till företagsnedläggningar inom hemmamarknadsindustrin varit stark de senaste åren, något som utlöst ökad import. Jag har också gjort mig till tolk för uppfattningen att denna tendens innevarande år kommer att förstärkas. Mot bakgrunden härav och till följd av att näringslivets lageruppbyggnad ännu är långt ifrån avslutad torde vi under 1970 få räkna med en avsevärt högre import än den ökning med 7,5 procent som finansministern förutsätter. Den förbättring av bytesbalansen med cirka 450 miljoner som finansministern för utser torde med hänsyn till bristerna i hans beräkningar i fråga om såväl importen som exporten knappast bli förverkligad. Det föreligger snarast risk för att bytesbalansens underskott 1970 blir större än den 1969 redovisade på 1120 miljoner. Betalningsbalansens negativa utveckling är också ett mycket stort bekymmer. Jag skall icke göra några vidlyftigare kommentarer till detta bekymmer. Jag vill bara konstatera att betalningsbalansen kontinuerligt försvagats ända sedan 1965, vilket i korthet betyder att vi under högkonjunkturer icke förmår förbättra betalningsbalansen i samma utsträckning som vi försvagar den under lågkonjunkturer. Detta är en av de för närvarande svagaste punkterna i vår ekonomi och en brist av så allvarlig art, att de verkliga orsakerna snarast möjligt borde expertutredas. Om någonsin så ligger i detta sammanhang fara i dröjsmål. Får jag nu något återkomma till småföretagens och speciellt den mindre industrins problem. Denna företagarkategori är mycket betydelsefull inom det svenska näringslivet, väsentligt mer betydelsefull än de flesta föreställer sig. Hantverket och den mindre industrin omsätter mellan 35 och 40 miljarder kronor per år och har omkring en halv miljon människor sysselsatta. Av den egentliga industrins samtliga sysselsatta svarar den mindre industrin — företag med mindre än 50 anställda — för cirka 30 procent. Detta är en lika hög sysselsättningsandel som den, som den s.k. storindustrin står för. Samtidigt faller på den mindre industrin cirka 25 procent av förädlingsvärdet i hela produktionen. I sammanhanget bör också framhållas, att innan de nuvarande kreditrestriktionerna sattes in totalt cirka 1,9 miljarder kronor utlånades till den mindre industrin. Detta motsvarar cirka 15 procent av den dåvarande totala utlåningen till hela industrin. Den mindre industrin är sålunda redan under normala förhållanden missgynnad i fråga om krediter. Jag har tidigare understrukit den utomordentliga betydelse som underleverantörer har för exportindustrins möjligheter att hävda sig, och jag påpekade därvid också att industrins underieverantörer i huvudsak bestod av mindre företag. Ett par siffror är i detta sammanhang belysande. Av den viktiga verkstadsindustrins totala produktion utgörs för närvarande en fjärdedel av underleveranser, och dessas värde uppgår till cirka 6 miljarder kronor. Det är alltså ingen överdrift att påstå, att de mindre företagen i vårt land spelar en ytterst viktig roll i vårt näringsliv och för dess konkurrenskraft. Deras största förtjänst ligger i att de svarar för dynamiken och förnyelsen i näringslivet. Dessa företag startas och leds av människor med stor idérikedom, energi och skaparanda. Majoriteten av industrins innovationer kommer sålunda från småföretag. Sinar dessa näringslivets livsviktiga källflöden, inträder ganska snart stagnation, och en allt långsammare utvecklingstakt blir följden. En sådan utveckling borde uppenbarligen icke tolereras av någon insiktsfull och ansvarskännande bedömare. Men hur står det på denna viktiga punkt till med vår socialdemokratiska regering? Milt uttryckt kan sägas om de åtgärder som regeringen de senaste åren vidtagit på det finanspolitiska och penningpolitiska området, att spåren förskräcker. Är det månne egenföretagarnasmåföretagarnas självständiga och ännu så länge oreglerade ställning i samhället som utlöst aktioner vilka hotar deras existens? Det totala kreditstoppet, som nu kan betecknas som ett idiotstopp och som till sina fulla verkningar blommar ut först i vår, är det hittills svåraste hotet mot de svenska företagarna. Dessa är till skillnad från storföretagen helt beroende av externt kapital och svälts helt enkelt ut om kreditflödet stannar av. Jag har i det föregående vid ett par tillfällen erinrat om finansministerns påstående i finansplanen, att tendensen tili företagsnedläggningar varit stark under de senaste åren. Finansministern anger, som jag erinrat om, att dessa nedläggningar främst gäller företag »som i huvudsak inriktat sin produktion för avsättning på vår begränsade hemmamarknad och därmed framställer sina produkter i ganska korta serier men ofta med ett brett produktsortiment>. För min del tror jag icke att dessa förhållanden är huvudorsaken till nedläggningarna. I den mån familjeföretag lagts ned i det förflutna, och denna typ av företag torde representera huvudparten av de nedlagda, har dessa i praktiskt taget samtliga fall givit upp på grund av ett förestående eller inträffat arvfall, som på grund av de ogynnsamma arvsskattereglerna gör det mycket svårt och ibland omöjligt för nästa generation att ta över och fortsätta. Under fjolåret, och framför allt mot slutet av detta, blev emellertid kreditstoppet huvudanledning till nedläggningarna. Som jag nyss framhållit blommar detta kreditstopps fulla verkan ut först i vår, och om snabba åtgärder i form av krediter inte sätts in, föreligger överhängande risk för masskonkurser och ett utplånande av rader av välskötta mindre företag med goda expansionsmöjligheter. Är det så regeringen vill ha det? Och hur skall det gå med nyetableringen av företag, denna ett friskt näringslivs själva livsnerv? Nyetablering av mindre industrier är också ett av de mest verksamma lokaliseringspolitiska instrumenten, men tror någon att blivande småindustriidkare i dag har så mycket privat kapital tillgängligt, att de kan ge kreditstoppet en god dag? Svaren på de frågorna får sökas i regeringens gärningar. Vad gör då herr Sträng, regeringens mäktigaste man? Han lägger fram ett budgetförslag, som visserligen litet förstött talar om successiva kreditlättnader i en oviss framtid men som är så konstruerat att det i praktiken omöjliggör en snar lättnad i kreditpolitiken. Herr Sträng sätter en sådan lättnad i relation till en successiv minskning av statens upplåningsbehov, och därmed kan alla enskilda såväl som företag, vilka hoppats på en snar uppmjukning av stoppet på kreditmarknaden, låta hoppet fara. Herr Sträng anger av någon obegriplig anledning att statens upplåningsbehov för nästa budgetår kan begränsas till 800 miljoner kronor. Han tillägger dock strax att han härvid icke medräknat höjningar av statstjänarlönerna och andra utgifter på tilläggsstat. Kostnaderna för den aviserade utbyggnaden av lokaliseringspolitiken har inte heller medräknats. Det är ett icke orimligt antagande att, med de av herr Sträng själv angivna tilläggen och andra tillkommande, statens upplåningsbehov kan komma att bli lika stort nästa budgetår som innevarande, eller näst intill. Deita antagande kan ställas mot herr Strängs i finansplanen gjorda uttalande, att »ett större budgetunderskott skulle undanrycka förutsättningarna för en önskvärd lättnad i kreditpolitiken>. Vidare aviserar herr Sträng en skärpning av arvsoch förmögenhetsbeskattningen, som visserligen inte ger så mycket större statsinkomster men som ändå av snygghetsskäl — som herr Sträng uttryckt saken vid ett annat tillfälle — måste genomföras. Som jag nyss påpekat är arvsoch förmögenhetsskatten redan i sitt nuvarande skick en svår börda för familjeföretagen. Skall denna beskattning nu skärpas i huvudsak enligt kapitalskatteutredningens förslag, vilket starkt kritiserats just för sin småföretagsfientliga innebörd, blir bördan ännu svårare att bära. Familjeföretagen får ännu svårare att bära sig och fortleva. Mot den här angivna bakgrunden av kompakt fientlighet eller nonchalans gentemot familjeföretagen bör regeringen av snygghetsskäl besvara en direkt fråga: Har familjeföretagen något existensberättigande eller är det regeringens mening att de med lämpliga medel skall utraderas? Ett svar på den frågan borde vara intressant, eftersom regeringens handlande gentemot de mindre företagen — familjeföretagen — förefaller så dubbeltydigt, ja inkonsekvent. Medan herr Sträng signalerar åtgärder som direkt hotar dessa företags fortbestånd talar industriminister Wickman varmt om de mindre företagen och deras betydelse och säger att det är »naturligt att statsmakterna genom olika åtgärder söker stödja de mindre företagen>. Uttalandet har jag hämtat ur herr Wickmans i år framlagda förslag om inrättande av statens institut för företagsutveckling, och det låter i många småföretagares öron som en skärande ironi. Det är dock ett elementärt krav att den vänstra handen skall veta vad den högra gör och att olika åtgärder som staten sätter in skall synkroniseras. Det är, som någon har uttryckt saken, för sent att komma med hö till hästen när stallet är tomt. Eftersom jag uppehållit mig rätt mycket vid finanspolitiken vill jag avslutningsvis konstatera att budgeten, trots att finansministern eftersträvat en stram sådan, icke blivit tillräckligt stark. Den statliga utgiftsexpansionen måste kunna krympas ytterligare, liksom åtgärder måste kunna vidtas för att stimulera en snabbare ökning av näringslivets utvecklingstakt, vilket medför ökade statsinkomster. En mera flexibel finanspolitik är också nödvändig, eftersom verkningarna av en omlagd finanspolitik i regel kommer för sent; det kan låta som en paradox, men sannolikt skulle finanspolitiska åtgärder mot en lågkonjunktur behöva sättas in när högkon junkturen står på sin höjdpunkt, och vice versa.

Herr talman! I mitt inlägg i remissdebatten kommer jag till stor del att ta upp frågor som inte tagits upp i statsverkspropositionen och som inte heller aviserats i förteckningen över de propositioner vi har att vänta. Dock först ett par ord om en fråga, som jag inte begär att det skall lagstiftas om — i varje fall inte för närvarande. Jag stod häromkvällen i en kö vid en snabbköpskassa. Jag stod där för att betala en del varor för mitt morgonkaffe. Framför mig betalade ett par »>medelålders tonåringar», d.v.s. i 15—17-årsåldern, sitt inköp. De hade var sin kasse, fylld av mellanöl. Det var allt de köpte, och de fick betala utan att någon ifrågasatte, om det verkligen var lämpligt att de gjorde detta stora inköp, och de blev heller inte tillfrågade, om det var för egen konsumtion eller om det var för någon annans räkning de gjorde inköpet. Jag blev beklämd. Vi måste på något sätt göra något för att söka få en förbättring till stånd av det alltmer tilltagande drickandet av mellanöl bland ungdomarna, detta okynnesdrickande, som snabbt blir kroniskt! Jag tror att vi skulle komma en god bit på väg, om vi i hela landet kunde få en likadan frivillig överenskommelse till stånd som den som träffats mellan köpmännen och varuhusen i Västerås och sedan också på några andra platser i Västmanland. Där har man kommit överens om att inte sälja mellanöl till ungdomar under 18 år. Det är ännu för tidigt att avge något yttrande om resultatet, eftersom experimentet startat denna vecka, men så mycket kan man dock säga, att det är ett steg i rätt riktning. Jag vill uppmana alla mina riksdagskamrater att var och en på sin ort verka för liknande frivilliga över enskommelser mellan alla som säljer mellanöl. Alltså: ingen försäljning av mellanöl till ungdomar under 18 år! Jag har vid olika tillfällen frågat kommunikationsministern — eller rättare sagt kommunikationsministrarna, eftersom de har växlat flera gånger under tiden — om när man kan vänta att det skall göras något åt Mälarledens fördjupning. Jag har fått till svar, att det behövs ytterligare kompletteringar till alla de utredningar som gjorts i den frågan under årtionden, innan man kan ta ställning i regeringen. Jag hoppas verkligen, att ett besked kommer med det snaraste på denna för Bergslagen så viktiga fråga. Jag kan inte finna något i propositionsförteckningen om den, men jag hoppas att vi snart kan få ett besked, i varje fall om intressenterna kan få genomföra det senaste förslaget som, efter vad jag förstår, inte skulle kosta någonting alls för statsverket. Upplysningsvis kan jag nämna att omsättningen i Västerås hamn under 1969 steg med 53 procent till 2 585 000 ton från 1968 och att antalet fartyg var 1925 stycken i denna vår nordligaste åretrunthamn. Jag övergår till en annan fråga. Vi har för närvarande ca 2 000 vuxna studerande i gymnasieutbildning i Västerås och vi har totalt ca 6 000 elever vid gymnasier och fackskolor i staden. Det är en mycket hög procent av gymnasisterna som fortsätter sin utbildning vid universitet och högskolor. Alla de som skall studera vidare — och det är åtskilliga tusen under 1970-talet från Västeråsområdet — måste göra detta på annan ort, där man har universitet eller filialer till dessa eller där man har högskolor. Vad det innebär i extra kostnader för de studerande och för samhället torde vara svårt att beräkna, men det måste röra sig om mycket stora belopp. Det är inte endast ett mycket stort antal studentrum och studentlägenheter som skulle kunna sparas in, om eleverna under något eller några år kan bo kvar i sina hem, det är också resor som sparas in. Men det finns även andra synpunkter som bör beaktas. Det kan inte vara bra att de studerande stuvas in i jättekollektiv, där de helt förlorar kontakten med alla de människor i svenskt arbetsliv, som gör det möjligt för dem att studera på de förmånliga villkor, som de har i dag. För lång vistelse inom en och samma miljö torde komma att medföra svåra omställningsproblem, när de en gång skall träda in i förvärvslivet. Det tillkommer nu universitetsfilialer och högskolor runt om i landet även på relativt små orter. De förläggs dit därför att det är lämpligt ur lokaliseringssynpunkt. Jag tror att det är fel att förlägga högre undervisningsanstalter till vissa orter enbart eller i varje fall huvudsakligen med ledning av sysselsättningsaspekter. Man måste också ta hänsyn till andra faktorer, t.ex. att eleverna skall få korta resvägar, att orterna skall få en så allsidig sammansättning som möjligt, d.v.s. att vi skall få ett fullt integrerat samhälle o. s. v. Västerås är en stor och mycket snabbt växande industristad, och den ligger i centrum för en snabbt växande industribygd med stort befolkningsunderlag. Där behövs dock ett komplement till industrin på utbildningssidan. Jag hoppas verkligen att utbildningsministern ser på detta problem och allvarligt överväger att i stället för att öka ut de mycket stora anläggningarna av detta slag i Stockholm och i Uppsala i fortsättningen förlägga viss högre utbildning till Västeråsområdet. Det finns redan nu vissa befintliga lokaler som direkt torde kunna användas. Antalet studentrum och studentlägenheter torde bli mindre än om de studerande det här kan bli fråga om skulle studera på annan ort. De totala samhällsinvesteringarna borde därför, som jag nyss anförde, bli mindre. Jag och många andra från Mälardalen och Bergslagen väntar med stort intres se på en proposition även i detta ärende inom en inte alltför avlägsen framtid. I Bärgslagsbladet läste jag häromdagen, att riksdagen öppnats och att i statsverkspropositionen lovades sänkning av inkomstoch förmögenhetsskatterna. Det där lät ju bra, felet var bara att notisen var från 1929. I dag ser verkligheten i många avseenden ut på ett helt annat sätt. Landstingsskatten har bara under 1960-talet stigit från i medeltal i landet 4:38 kr. för år 1960 till 7:64 kr. per skattekrona år 1969 och 1970 torde den överstiga 8 kr. I Västmanland har den skatten ökat från 3:50 till 8:00 kr. d. v. s. mer än fördubblats. Den totala utdebiteringen inklusive landstingsskatten, exempelvis i Västerås stad, har ökat från 16 kr. till 22:25 kr., d.v.s. en ökning med 6:25. Härav faller'4: 50 eller 71 procent på landstinget. Den högsta skatten i dag tycks Lojsta församling på Gotland ha med 25:64 kr. och Malmö den lägsta med 18 kr. Ser man framåt på 1970-talet måste man tyvärr kallt konstatera att trenden är densamma som under 1960-talet.

Med de nyss anförda siffrorna som bakgrund tar man med oro del av årets statsverksproposition som inte ger några större löften om minskning av de kommunala bördorna. Man har ännu större skäl att hysa oro för den aviserade skatteomläggningen. Tyvärr har vi inte fått någon proposition, men finansministern har ju låtit en del sippra ut och det gör att det finns anledning att i debatten säga yt terligare några ord utöver vad som redan yttrats. Enligt vad som framskymtat kommer kommunalskatten inte att vara avdragsgill i fortsättningen. Detta avdrag skall i stället ersättas med ett bottenavdrag och en ändrad skatteskala, dock så konstruerad att de högre inkomsttagarna endast till en mindre del blir kompenserade. Vad blir följden av en sådan konstruktion? Jo, de som bor i orter med låg kommunalskatt blir — om samma skatteskala används, och det är förmodligen meningen — mera kompenserade än de som bor i en högskattekommun. En person med t.ex. 600 skattekronors inkomst, alltså en rätt hög inkomst, betalar vid 18 kr. utdebitering 10 800 kr. i kommunalskatt. En person med exempelvis 23 kr. i kommunal utdebitering betalar 13 800 kr. Han har efter nu gällande regler fått 3 000 kr. större avdrag vid beräkningen av den beskattningsbara inkomsten till statsskatt. Eftersom statsskatten via inkomster mellan 40000 och 60 000 i beskattningsbar inkomst utgör 48 procent inom skiktet blir det en skatteminskning på nära 1500 kr. Den personen får alltså i fortsättningen i jämförelse med t.ex. en Malmöbo en relativ skatteförsämring med ungefär 1500 kr. Dessutom kommer också den ökning av skatten som skattereformen i det inkomstläget i sig själv torde komma att medföra att drabba denna person. Har han en hemarbetande fru kommer han också, efter vad det sägs, att drabbas av en ytterligare försämring. Jag hoppas att finansministern vid utformningen av propositionen verkligen tar sig en ordentlig funderare över det problem jag har tagit upp till diskussion. I det sammanhanget bör finansministern också tänka på svårigheterna vid kommande löneförhandlingar. Då kommer krav på kompensation att ställas av dem som drabbas av en relativ för sämring. Att de som har högre inkomster av någon sorts idealitet med jämlikhet som högsta mål skulle gå med på en försämring utan mycket hårda förhandlingar tror jag inte ett ögonblick på. Det vet jag för övrigt av egen ganska ingående kännedom om löneförhandlingar. Några som i vissa sammanhang omtalas som mycket gynnade är villaägarna. Ibland kan man av vissa personer höra att räntorna på villalån inte borde vara avdragsgilla, men detta faller ju på sin egen orimlighet, eftersom alla räntor i princip är avdragsgilla. De som inte har några lån får med det höga ränteläget vi just nu har relativt låg skatt på det insatta kapitalet, men att göra en konstruktion som inte drabbar den skuldsatte villaägaren ännu hårdare än i dag torde vara svårt. Det är många som med bävan ser fram emot de nya pålagor de kan vänta sig på grund av de nya taxeringsvärdena, om inte procentsiffrorna eller taxeringsvärdesgränserna för beräkning av bruttointäkten ändras. Ränteoch amorteringskostnaden för speciellt dem som nyss blivit villaägare är för närvarande så stor att många har mycket svårt att klara av sina åtaganden. I detta sammanhang vill jag säga några ord om den stora insats som villaägaren gör för att skapa en trivsam miljö omkring sig och andra. De trädgårdar som villaägarna med svett och möda anlagt och sedan ömt vårdar är något som många har glädje av, utan att det allmänna har behövt bidraga till det. Hur skulle våra samhällen se ut, om villaägarna inte hade sina trädgårdar? Det är en njutning att promenera genom ett prunkande villaområde. Villorna och trädgårdarna löser också på ett naturligt sätt både fritidsproblem och konditionsproblem. Ju mera fritid vi får, desto angelägnare blir det att så många som möjligt ges tillfälle att skaffa en egen villa. Med den skiss till skattereform som man kan se framför sig, dels med ledning av vad som står i statsverkspropositionen, dels med ledning av vad som sipprat ut, ställer man sig också frågan hur det i framtiden skall gå för våra familjeföretag. Kan t.ex. ungdomarna i en företagarfamilj ha en reell chans att överta rörelsen när den äldre generationen drar sig tillbaka? Är det en framsynt politik att ordna skattesystemet så, att driftiga personer inte vågar eller har möjlighet att driva en rörelse i framtiden? Innan Avundsjuke-Sverige har drivit utvecklingen så långt att vi bildligt talat sågat av den gren vi sitter på bör finansministern, med all den pondus han onekligen besitter, försöka presentera ett skatteförslag som inte tar bort den privata kapitalbildningen utan i stället skapar möjligheter för driftigt folk att i fortsättningen driva företag till allas båtnad.

Herr talman! Herr Enskog inledde sitt anförande med att uttrycka oro för den ökade =<:mellanölskonsumtionen. Han sade att den ökar framför allt bland ungdom och att man där t.o.m. kan tala om missbruk. Herr Enskog slutade det avsnittet i sitt inlägg med att uppmana alla riksdagsmän att verka för en frivillig överenskommelse över hela landet, som går ut på att man inte skall sälja mellanöl till ungdomar under 18 år. Jag vill säga till herr Enskog att även jag känner oro, och jag tror att många av våra kolleger i kamrarna också gör det. Beträffande frågan om en frivillig överenskommelse, utformad på föreslaget sätt, är jag emellertid en aning tveksam. Jag skulle gärna vara med om ett sådant upprop som herr Enskog föreslog, även om jag inte tror mycket på restriktiva åtgärder — och jag tycker att detta upprop har sådan karaktär — men då skulle jag vilja att herr Enskog gör ett tillägg till detta.

Om vi kan enas om det, så vill jag gärna vara med om det föreslagna uppropet. Det blir emellertid tillfälle att tala mera om ölet nästa vecka — kanske t.o.m. på lördag eller söndag, har det ryktats. Vi får sålunda återkomma till den frågan. Är deltidstjänster eftersökta? Ja, undersökningar visar att 100 000 personer för närvarande söker deltidsarbete. Trivs då de som har deltidsarbete med detta? Ett svar på den frågan ges i en undersökning om detaljhandelns deltidsanställdas syn på sin anställningsform. I denna undersökning framhölls bl.a. genomgående att de tillfrågade trivdes utomordentligt väl med deltidsarbetet. Vidare underströks att endast 4 procent av dem som deltog i undersökningen ville gå över till arbete på heltid. Ofta uppmålas i vackra talesätt beredvilligheten att öka möjligheterna till deltidsarbete. Dess värre misstänker man att det dominerande manliga inslaget i statsrådskretsen, i generaldirektörskåren, i byråchefskåren och i politiska församlingar motverkar en framsynt utveckling. Vad beror det på att endast 20000 av ca 400 000 anställda inom den offentliga sektorn har deltidsarbete? Löneministern, statsrådet Löfberg, tyckte i ett svar på en enkel fråga, framställd av mig under höstriksdagens slutskede, att allt var bra som det var och att ytterligare åtgärder för närvarande inte skulle vara nödvändiga. Men varför, herr statsråd — jag upprepar frågan i förvissning om att statsrådet just nu sitter på huk vid en högtalare, lyssnande på inrikespolitiskt betydelse fulla inlägg — är då antalet deltidstjänster inom den offentliga sektorn så ytterligt litet? Självfallet bör staten som arbetsgivare omgående vidta åtgärder för att de föreskrifter som faktiskt gäller för myndigheterna omsättes i praktisk handling. Inom den enskilda sektorn kan många goda erfarenheter redovisas. Såväl arbetstagarsom arbetsgivarparterna anser ett mindre statiskt sätt att se på antalet arbetstimmar per vecka vara till fördel. En kvinnoorganisation betraktar kanske frågan om deltidstjänster som en särskilt angelägen s.k. kvinnofråga. Jag ser det inte så. Över huvud taget hoppas jag att uttrycket >»>kvinnofrågor» alltmer skall försvinna. Tyvärr motverkas en sådan tendens av en mängd krafter i samhället, icke minst i veckopressen. I tidningen Vi såg jag för en tid sedan följande rubrik: »Det är kvinnorna som vill ha pynt omkring sig.» Vad är det för prat? De flesta människor oavsett kön vill väl se ett pyntat hem.

Tänk om budskapet hade utformats på följande sätt i stället: Slösa på levande ljus, ty mänskliga varelser, oavsett kön, blir vackrare i levande ljus! Men det hade väl inte passat veckotidningsredaktören och framför allt inte hans eller hennes syften. Frågan om deltidstjänster är verkligen en angelägenhet för oss alla oavsett kön. Visserligen är det i dag övervägande kvinnor som innehar deltidstjänster. Men tro mig: om 10—20 år kommer fördelningen att ha förändrats avsevärt och efterfrågan på deltidstjänster över huvud taget kommer att ha ökat. Inte minst finns det skäl att vänta sig en sådan utveckling just i dessa dagar när finansministern aviserar ett skattesystem som bl.a. skall stimulera till förvärvsarbete för båda makarna utanför hemmet. Utvecklingen kan bli en smula annorlunda än vad herr Sträng och regeringen kanske tänkt sig. Värdet av att vara hemma hos barnen när de är små är en viktig faktor i detta sammanhang som kommer att påverka utvecklingen. En annan faktor är bristen på daghemsplatser och hembiträden. Således kan följden bli att efterfrågan på deltidstjänster avsevärt ökar. Och kanske kan t.o.m. sådana familjer bli allt flera där båda makarna har deltidsarbete utanför hemmet i ett slags skiftesarrangemang. Herr talman! Jag skall sluta med att notera att det verkligen är svårt att bedöma hur makarna i 1980-talets familj kommer att fördela arbetsuppgifterna mellan sig. Problematiken kan i frågeform tillspetsat formuleras på följande sätt — en fråga som kommer att bli allt vanligare i riksdagshandlingarna: Varför skall kvinnorna ha monopol på daglig samvaro med barnen när dessa är små?

Herr talman!

Det förvånar mig att man vill se budgetförslagets innehåll så, eftersom det ändå syftar till förbättringar på ett flertal områden — det gäller t.ex. utbildningspolitiken, familjepolitiken, socialpolitiken och de handikappades förhållanden, för att inte tala om förslaget till nytt skattesystem. Nog är det ändå en oförlåtlig överdrift, tycker jag, när en »mörkblå röst> i en tidning gör gällande att det om herr Strängs budget lugnt kan konstateras att den har föga med förnuft och i själva verket knappast heller något med jämlikhet och rättvisa att göra. Detta är om något en överdrift. Men vi är vana vid permanent kritik från sådana håll, och det var ingenting annat att vänta den här gången heller. Nu har partiledarna, som jag nyss var inne på, tacklat varandra och sökt övertyga kamrarna om vilken politisk ideologi som är den bästa när det gäller att skapa mera jämlikhet för svenska folket. Det är väl ingen som tror att någon har lyckats övertyga någon annan. Vad gäller de borgerliga partierna är jag ganska fundersam i vissa stycken. Det är framför allt deras sätt att agera då de argumenterar för sin politik som gör mig undrande. Under flera år har det talats rätt mycket om enpartivälde, om att socialdemokratin måste förvisas till minoritetsställning o. s. v. Att de borgerliga har en het längtan att nå majoritetsställning är fullt naturligt. Men när de inte har förmågan och kanske inte heller viljan att skapa en enhetsfront mot arbetarrörelsen tycker jag att de skall tala litet tystare om angelägenheten av och möjligheterna för att störta ministären Palme. Vi får väl se om även årets björnjakt leder till att jägarna skjuter på varandra. Jag hade tänkt gå in på lokaliseringsfrågor som berör Värmland, men eftersom herr Andersson i Storfors redan tagit upp sådana frågor och då herr Eskel senare under debatten kommer att beröra saken skall jag avstå. Låt mig i stället utveckla några synpunkter på jämlikhetsfrågan i allmänhet och se litet närmare på partiernas agerande i och intresse för denna fråga. Under senare år har jämlikhetsdebatten tilltagit i styrka och även i bredd, vilket jag hälsar med. tillfredsställelse. Jämlikhetskravet är ingen ny företeelse. Detta krav har alltid burit upp arbetarrörelsens kamp för ett rättvisare samhälle. Många medborgare anser att det är viktigast att försöka skapa jämlikhet i fråga om inkomster. Det näst viktigaste är jämlikheten beträffande skatterna. Det råder inget tvivel om att det ligger mycket i ett sådant talesätt. Det kan ändå inte vara rimligt att låta den stora frågan om solidaritet och jämlikhet begränsas till att bara gälla inkomstfördelningen mellan olika löntagargrupper. Bristande jämlikhet förekommer mer eller mindre på nästan alla områden i vårt samhälle. För att nämna några områden kan sägas att det föreligger bristande jämlikhet mellan kvinnor och män, mellan kroppsarbetare och övriga arbetstagare. Vi upplever väsentliga skillnader mellan olika landsdelar och sist men inte minst ser vi en skriande brist på jämlikhet mellan oss här i Sverige och u-ländernas folk. Sist men inte minst kan sägas att vi i vissa avseenden enligt min mening har en odemokratisk ordning, eftersom det hos oss finns ett fåtal personer som har mycket stor ekonomisk makt och därmed möjlighet att i långa stycken påverka vårt lands utveckling. Arbetet med att uppnå jämlikhet måste tränga in på nästan alla områden, men eftersom inkomster och skatter berör så många människor, bör kanske dessa områden stå i förgrunden. Jag skall helt gå förbi löneområdet, även om det är mycket intressant att närmare studera dettzd. Det föreliggande förslaget till ett nytt skattesystem är både produktionsvänligt och jämlikhetsbefrämjande. Innan vi får propositionen med de utarbetade skatteskalorna på bordet är det svårt att veta hur utslaget blir över hela fältet. Naturligtvis har vi bara att ta fasta på själva principerna, men för dagen säger oss dessa en hel del. även om jag skulle vilja sätta ett frågetecken för någon del av förslaget, måste jag säga att ingen verkligt jämlikhetssträvande politiker med berättigande kan göra gällande att förslaget inte leder till större jämlikhet på skatteområdet. Det är klart att en del människor får betala högre skatt, men det är då förmodligen människor med sådan ekonomisk ställning att de i solidaritetens namn förmår att hjälpa många andra som har det betydligt sämre. Vi måste ha klart för oss att det inte går att av sig självt få fram ett av rättvisa präglat samhälle. Förutom ekonomiska resurser behövs politisk vilja och handling, helst från alla partier. Man bygger inte upp ett jämlikhetssamhälle med borgerlig politik såsom jag upplever denna. Det synes mig finnas politiker, som bara vill tala om sådan jämlikhet men som vill slippa ifrån det hela i praktisk handling. Konsekvensen bjuder väl ändå att vackra ord leder till viljan att även handla. Ökad jämlikhet måste betalas och den måste betalas av dem av oss som har det bättre ställt än många andra. I dag är det inte längre möjligt att låtsas som om ett av rättvisa präglat samhälle skall kunna skapas utan att de mera besuttnas ställning rubbas. Vi befinner oss i ett sådant läge att många människors känsla och förståelse för de medmänniskor som har det svårt ställs på hårda prov. Nu får vi se hur djupt den verkliga gemenskapen har nått. ökad jämlikhet måste visserligen åstadkommas med pengar, men det fordras också en större portion solidaritet mellan människorna än tidigare. Vår välfärdsstat är långt ifrån fullständig. Steg för steg har folkhemmet byggts upp, men det återstår mycket att förbättra. Jämlikhetens samhälle kan inte nås under kort tid. Det krävs fortsatta åtgärder och tålmodigt reformarbete innan vi helt har raserat privilegiesamhället, som tyvärr ännu finns kvar på vissa områden. Starka krafter motarbetar en sådan utveckling. Vi har en kraftig ekonomisk maktkoncentration att brottas med. Väldiga förmögenheter är fortfarande samlade hos ett fåtal privatpersoner. Erfarenheten säger oss att dessa intressen inte alla gånger stöder våra jämlikhetsåtgärder. Det förhåller sig nämligen så, att en liten ekonomisk överklass äger den helt dominerande delen av aktiestocken. Det lär finnas ca 4 000 miljonärer och mångmiljonärer i vårt land och ca 50 000 personer som tillhör miljonärskategorin. Bland dessa ca 50 000 är det förvånande få som är stora aktieägare, men dessa äger ca 65 procent av alla aktier i landet. De personer som var styrelseordförande eller verkställande direktörer i omkring 100 börsnoterade företag hade för bara några år sedan en sammanlagd förmögenhet på inemot 400 miljoner kronor. Medelinkomsten var upp emot 400 000 kronor. Ett tiotal av dessa människor äger över 10 miljoner och en lär äga omkring 65 miljoner kronor. Det är enligt min mening dessa personer som representerar maktkoncentrationen i landet. Förmögenheten och makten hänger samman. Det är också de som i mycket styr den ekonomiska utvecklingen i Sverige. Jag ser dessa förhållanden som inte fullt demokratiska och därmed som hinder för ett jämlikare samhälle. Skatten på förmögenheter kommer väl att skärpas, och när det gäller förmögenheter över 1 miljon kronor bör den enligt min åsikt skärpas kraftigt. Förmögenhetsinnehavare söker nu på olika sätt slippa undan skatt, bl.a. genom att överföra stora belopp på sina barn. Dess bättre kommer sådana kryphål att täppas igen. En revidering av arvsbeskattningen torde också vara på sin plats. Gällande arvsrätt kan ur jämlikhetssynpunkt inte försvaras. Jag tycker att den inte är helt demokratisk, eftersom den kan leda till att en del människor föds till att överta kontrollen över mäktiga till gångar, vilka bör betjäna hela samhället. Det torde vara ett berättigat jämlikhetskrav att minska klyftorna mellan kapitalägare och löntagare. Jag anser det vara ett viktigt inslag i frågan om ökad ekonomisk demokrati. Jämlikhetspolitiken är en strävan att på alla samhällsområden förverkliga vad jag vill kalla rättfärdighetens princip — att bygga vidare på solidaritetens grundval. Den mänskliga solidariteten är ju arbetarrörelsens löfte till de svagare i samhället. Fackföreningsrörelsen och «socialdemokratin är de främsta bärarna av jämlikhetskraven. Nu krävs ett politiskt nytänkande vad gäller jämlikheten. Borgerlig politisk ideologi hindrar dock förmodligen en samlad ny samhällssyn. Även om man märker en borgerlig dragning åt vänster är det ändå överoptimistiskt att iro att vissa partier allvarligt vill eller för sina finansiärer får stödja den solidaritetspolitik som arbetarrörelsen bedriver. De som går emot ökad jämlikhet över hela fältet utmanar därmed socialdemokratin, och jag hoppas att detta på ett sätt som tilltalar mig skall ge utslag i årets val. Till de borgerliga partier som motarbetar arbetarpartiet vill jag gärna säga: Presentera ett klart och tydligt alternativ till socialdemokratins politik! Jag tror att väljarna gärna vill ha ett sådant att ta ställning till. Bara på missnöjesyttringar vinner de borgerliga inget varaktigt gehör hos väljarna. Ännu mindre går det att medverka till eller åstadkomma ökad jämlikhet genom att ständigt — sådant förekommer — misstänkliggöra en politik vars resultat vi kan se efter ett 35-årigt sossestyre här i landet. Men den inbördes borgerliga rivaliteten medför väl att det inte går att enas om ett verkligt alternativ. Erkända politiska observatörer säger att de borgerliga partierna — då avses kanske främst folkpartiet och centerpartiet — tävlar om att ligga så nära socialdemokraterna som möjligt. Ja, man kanske tycker sig märka att debattatmosfären stundom försiktigt orienteras åt vänster. Jag tror dock inte att svenska folket-väljarna låter sig luras av en sådan taktisk vänstervridning. Efter valet 1968 skrev en borgerlig tidning: »Är det någonting jag tror är fel i svensk politik, så är det idén att man ska bekämpa socialdemokraterna genom att försöka vara så lika dem som möjligt.» Det gör inte mig någonting att man ligger nära oss och liksom skaver oss i sidan. Endera dagen spricker en sådan taktik. En sak är dock alldeles klar: Det finns fortfarande en klar skiljelinje mellan arbetarrörelsen och borgerligheten, och vi på vår sida skall ytterligare klargöra denna skillnad fram till höstens val och även därefter. Hittills har socialpolitiken betytt mycket då det gällt att öka jämlikheten. Men nu upplever vi att våra ambitioner och förverkligandet av medmänskligt vårdande socialförsäkringar och sjukreformer inte räcker. En vidare och djärvare jämlikhetspolitik måste bedrivas, naturligtvis i takt med våra ökade resurser. Sedan kan man ha delade meningar om fördelningen av dessa resurser. Före och under ett sådant reformarbete försöker de borgerliga ibland att bromsa men efteråt, då det förverkligats, accepterar nästan alla det och vill helt eller delvis ha äran därav.

En borgerlig partiledare sade för mycket kort tid sedan ungefär följande: Sverige har utvecklats till ett bra land för dess folk — bra bl.a. av den anledningen att vi har friheten och möjligheten att göra det ännu bättre. Detta tycker jag var ett mycket gott betyg för vår politik. Med ett bättre samhälle menar jag ett i alla avseenden jämlikare samhälle. Alla partier har friheten och möjligheten att hjälpa till i jämlikhetsarbetet, t.ex. genom att stödja föreliggande budgetförslag. Därmed förbättras folkhemmet ytterligare. Jämlikhet är den praktiska delen av arbetarrörelsens = politiska ideologi. Jämlikhet nås inte bara genom radikala ord, inte heller med överbud och taktiska politiska finter utan fastmer genom våra samlade resurser, skapade av en demokratisk socialistisk politik och fördelade på solidaritetens grund. Ty det är ändå så att politisk vilja, ekonomiska möjligheter och solidaritet är receptet för ett jämlikare samhälle, ett samhälle där människan står i centrum.

Herr talman! I denna remissdebatt har vårt lands näringsliv varit föremål för livlig debatt. Detta är helt naturligt, eftersom det produktionsresultat som vi alla gemensamt presterar ger oss utrymme för att göra de samhällsinsatser vi strävar efter. Det som i debatten sagts om de mindre och medelstora familjeföretagens svåra situation just nu vill jag med kraft understryka. Jag förstår väl att finansministerns värsta huvudvärk — enligt hans egen utsago här i kammaren i går — när det gäller att arbeta fram den bebådade skattepropositionen förorsakas av problemet att skapa drägligare förhållanden för dessa företag. Vi har här i landet omkring 200 000 familjeföretag utanför jordbrukssektorn, och över 90 procent av industriföretagen tillhör gruppen mindre företag. Det är alltså ytterst angeläget att regeringen med finansministern i spetsen gör erforderliga utredningar angående de näringspolitiska och samhällsekonomiska konsekvenserna av det förslag till skattereform som aviserats. Inte minst gäller detta kapitalbeskattningen. Om man vid utformningen av denna inte tillräckligt beaktar småföretagens svåra situation och ger dem bättre ekonomiska resurser — jag tänker då också på de hårda kreditrestriktionerna och det höga ränteläget — kommer man att allvarligt undergräva deras likviditet och rycka undan grunden för det svenska näringslivet. Efter denna deklaration angående de mindre och medelstora familjeföretagen i allmänhet, vill jag gå över till att säga något om trädgårdsnäringen. Den svenska trädgårdsodlingen har utvecklats till en näringsgren av väsentlig ekonomisk betydelse. Detta är värt att notera när vi i dag har besvär med valutareserven och underskottet i handelsbalansen. Åtgärder av olika slag för att förbättra förhållandena inom denna näring har vidtagits av statsmakterna. Exempel härpå är rationaliseringsstöd, konsulentverksamhet, yrkesutbildning, forskning, försöksverksamhet och upplysningsverksamhet. Trädgårdsodlarna har svarat härpå genom att skapa effektivare produktionsenheter. Dessa faktorer tillsammans gör att den svenska odlingen hävdar sig väl i jämförelse med övrig rationell trädgårdsodling i Europa. Vi kan också glädja oss åt att konsumtionen av trädgårdsprodukter stiger oavbrutet. Det vore önskvärt om denna stigande konsumtion kunde tillgodoses genom en ökning av produktionen inom landet. Eftersom förhållandena skärpts för trädgårdsföretagen liksom för andra företag får vi emellertid bevittna att en allt större del av konsumtionsökningen när det gäller trädgårdsprodukter tas om hand av importerade varor. Man måste alltså vidta ytterligare åtgärder, om man, för att tillfredsställa kraven på en ökad konsumtion, vill att den svenska trädgårdsodlingen skall leva kvar och utvecklas. Det är allmänt erkänt att de svenska trädgårdsprodukterna är av högsta kvalitet och begärliga för konsumenterna. I denna situation vore det enligt min mening väl värt att satsa på att ge den svenska odlingen bättre förutsättningar att leva vidare. Vid en nyligen företagen resa i England hade jag tillfälle att diskutera med företrädare för trädgårdsodlingen där. Vid dessa samtal fick jag reda på att man från statens sida på ett helt annat sätt än här engagerar sig vid nyetablering av växthusanläggningar. Det förefaller mig som om villkoren för att erhålla förvärvsoch rationaliseringslån för närvarande är alltför snäva, och jag skulle önska att dessa kunde förbättras och att möjligheterna till nyetableringslån undersöktes. Det tror jag skulle vara utomordentligt värdefullt för nyrekryteringen till näringen. Det är många unga människor, som är intresserade av trädgårdsodlaryrket och gärna skulle vilja ägna sig åt trädgårdsodling i ett eget företag. Vad som i dag i stor utsträckning avskräcker dem är de mycket höga kostnaderna för att uppföra en ny, effektiv växthusanläggning. Vill man i dag skaffa sig en sådan anläggning är man alltså hänvisad till att köpa en gammal växthusanläggning och den vägen utnyttja de lånemöjligheter som står till buds, en föga rationell ordning enligt min mening. Jag efterlyser alltså åtgärder från statsmakternas sida på detta område. Företag, som har en blandad produktion av jordbruksoch trädgårdsprodukter, kan i dag inte utnyttja de lånemöjligheter som finns, om inte 50 procent av produkterna tillhör trädgårdssektorn. Detta är också en tveksam och stelbent bestämmelse, som det ur näringens synpunkt skulle vara värdefullt att få översedd och ändrad. En ökad produktion finns det, som jag tidigare nämnde, utrymme för, men detta är under förutsättning att näringsutövarna tillförsäkras hyfsade arbetsoch inkomstförhållanden. Jag har lagt märke till att man vid diskussionerna om ett eventuellt utvidgat nordiskt ekonomiskt samarbete talar mycket om t.ex. jordbruksoch fiskefrågor men mycket litet om trädgårdsnäringen, så också i årets statsverksproposition, och detta trots att denna närings produktionsvärde är dubbelt så stort som fiskets. Jag har för min del redan i våras, då jag framställde en enkel fråga i denna sak, uttalat min oro för att trädgårdsnäringens speciella problem inte tillräckligt skulle komma att beaktas vid dessa diskussioner. Om vi skulle kunna åstadkomma ett exakt likadant system för handeln med trädgårdsprodukter i varje land inom Norden skulle jag inte hysa någon oro för den svenska trädgårdsnäringens konkurrensförmåga. Men kommer vi att få en enhetlig nordisk tullunion för denna näringsgren? Vad jag är orolig för är att den svenska trädgårdsnäringen skall ställas inför ett danskt krav om speciella preferenser, som framför allt skulle gynna detta lands trädgårdsodlare. Detta vore enligt min uppfattning orimligt, då man i Danmark — liksom för resten också i Norge och Finland — har mycket restriktiva importregleringar, som under den egna produktionssäsongen har karaktär av importförbud. Till Sverige sker däremot en så omfattande import av trädgårdsprodukter att den i hög grad har bidragit till den olyckliga reduceringen av vår valutareserv. Mot denna bakgrund skulle det vara felaktigt att från svensk sida acceptera ett preferenssystem, som skulle sätta de svenska trädgårdsodlarna i ett ännu svårare konkurrensläge. Jag hade i somras glädjen att höra jordbruksministern tala på Sveriges handelsträdgårdsmästareförbunds årskongress. Såväl jag som de övriga årsmötesdeltagarna uppskattade jordbruksministerns deklaration att eventuella vinster av ett utvidgat nordiskt ekonomiskt samarbete inte får nås genom att vissa näringars intressen eftersätts. Jordbruksministern kunde väl heller inte undgå att lägga märke till att de svenska trädgårdsodlarna var villiga att acceptera en nordisk tullunion med lika villkor för alla. Läget blir dock ett helt annat och mycket mer problematiskt om man i stället för en tullunion väljer något av de preferenssystem som den nordiska ämbetsmannadelegationen presenterade i sin under sommaren framlagda rapport. Jag vet givetvis inte vilka buden har varit när ämbetsmannadelegationen har behandlat dessa frågor, men min vetskap om tongångarna bland nordiska trädgårdsodlare säger mig att man i Danmark, Norge och Finland, om förhandlingarna går i lås, kommer att tillämpa något preferenssystem som har formen av kvantitativa restriktioner. Kommer i ett sådant läge den svenska regeringen att svika sina trädgårdsodlares rimliga begäran att samma system skall tillämpas inom Norden? Det är i så fall ett förfaringssätt som endast kan tillåtas om man på svensk sida inför ett likvärdigt preferenssystem och samtidigt ser till att vi kan få sälja trädgårdsprodukter även till Danmark, Finland och Norge, så att vi inte som nu blir utestängda genom dessa länders importförbud. Danmark säljer redan trädgårdsprodukter till Sverige för cirka 70 miljoner kronor per år, samtidigt som man genom en restriktiv importreglering hindrar oss att sälja till Danmark. Detta är enligt min mening en dålig form av nordiskt ekonomiskt samarbete. Det av ämbetsmannakommittén framlagda förslaget till preferenssystem kan dock tyvärr medföra att det ekonomiska samarbetet på detta område kommer att inledas på ett sådant sätt, att man både konserverar och tillskapar olikheter som är till nackdel för den svenska trädgårdsodlingen. Ingen skulle vara mer tacksam än jag om dessa mina farhågor vore ogrundade. Både jag och andra inom trädgårdsnäringen verksamma skulle också bli glada den dag jordbruksministern kunde ge oss en verkligt lugnande försäkran. Så, herr talman, vill jag anföra några synpunkter på statsverkspropositionens bilaga 10, D 5, Bidrag till vissa föräldraorganisationer, och i det sammanhanget beröra det viktiga ämnet samarbete hem-skola. Skolan är under en följd av år den uppväxande generationens arbetsplats. Oberoende av formerna i skolsituationen verkar samarbetet mellan individer och grupper i och kring skolan stimulerande på tillväxten och fördjupande på samhörighetskänslan. Ett skolsamhälle som eftersträvar ökad samhörighet måste stimuleras till nära kontakter mellan enskilda och grupper. Föräldrarna är den vuxengrupp som bör ha möjlighet att först uppleva vad de unga bär inom sig och vad den nya ungdomskulturen innehåller. En fördjupad och öppen dialog, där elevernas föräldrar deltar, bör också ge skolan ökade möjligheter att följa förändringarna i dagens arbetsoch kulturliv. För att föräldrarna skall kunna fullgöra sin roll i samarbetet måste de få kunskap om dagens skolsamhälle genom utbildning och fortbildning — det är lika självklart för dem som för andra berörda. Av särskilt stor vikt är att den stora gruppen föräldrar med passiv inställning intresseras och stimuleras att engagera sig i det samarbete inom skolans värld som är en nödvändighet under barnens uppväxtår. Såväl en svensk som en amerikansk undersökning bland fjortonåringar visar att mer än 50 procent anser att föräldrarna är den grupp i deras omgivning som betyder mest. Bristande intresse och förståelse från föräldrarnas sida kan lätt blockera ett barns möjlighet att fungera framgångsrikt i skolmiljön. Hemoch skolarörelsens uppgift är att söka medverka till att förverkliga dessa intentioner. De enskilda hemmen inom klassens ram är hemoch skolarörelsens viktigaste enhet. Klassombuden och huvudklassombuden är därför den primära målgruppen i den funktionärsutbildning som Riksförbundet Hem och Skola bedriver. Klassombudens främsta uppgift är studieledarens, att inom klassens föräldragrupp tillsammans med lärare, elever och övriga inom skolan sysselsatta personer leda samtal och studier kring gemensamma aktuella frågor. Den av naturliga skäl relativt snabba omsättningen av funktionärer fordrar kontinuerlig och planmässig utbildningsverksamhet inom föreningarna. Antalet föreningsfunktionärer inom riksförbundet är 1165 ordförande, sekreterare och kassörer i lika Dessa utför sina uppgifter helt utan ekonomisk ersättning. Antalet funktionärer är alltså av sådan storleksordning, att funktionärsutbildningen för att få avsedd effekt måste decentraliseras. Förbundets regionala organ — de 25 Hem och Skola-distrikten — samordnar utbildningsverksamheten och erbjuder genom konferenser, ofta i samarbete med länsskolnämnderna och bildningsförbunden, regional utbildning av funktionärer inom föreningarna. De direkta ömsesidiga kontakterna mellan Hemoch Skola-föreningarna och förbundskansliet är av idégivande och servicebetonad karaktär. Förbundets organ, tidskriften Barn i hem-skola-samhälle, utgör ett viktigt instrument i informationshänseende. Den läses också av många ledamöter i skolstyrelser och barnavårdsnämnder, av lärare och andra intresserade yrkesgrupper. Förlagsverksamheten inom förbundet med specialinriktat material är i dag en förutsättning för Hemoch Skola-föreningarnas aktiviteter. Efterfrågan på ändamålsenliga hjälpmedel ökar. Nyheter av organisatorisk, pedagogisk och metodisk art föreligger eller är att vänta på nära nog alla ni våer i skolsamhället. Behovet av upplysning om de ändrade skolförhållandena torde under budgetåret 1970/71 vara störe än under något tidigare år. Förbundets Hemoch Skola-föreningar ingår bland de viktigaste medarbetarna vid skolans marknadsföring av denna omfattande information. Effekten av skolans hälsovårdande insatser är beroende av kunskap och förståelse från inte minst föräldrarnas sida. Speciell uppmärksamhet kräver härvid alkohol-, narkotikaoch rökvanorna bland eleverna. De handikappade elevernas situation uppmärksammas av förbundet. Sålunda ägnades 1968 års höstkonferens helt åt detta ämne. Antalet barn och ungdomar som med sina föräldrar invandrar och välkomnas i den svenska skolan ökar snabbt. Vid deras anpassning i sin nya tillvaro erbjuder Hemoch Skolarörelsen många naturliga kanaler. Trafikfostran som en gemensam uppgift ger goda utgångspunkter för ömsesidiga kontakter hem-skola. Hemoch Skola-föreningarnas intresse omspänner givetvis hela skolans verksamhet. Jag har med dessa exempel velat visa arbetsfältets spännvidd. Hemoch Skola-rörelsen i landet kan i år se tillbaka på ett 25-årigt arbete, där samarbete varit den bärande idén. Uppbyggnaden har ägt rum utan hjälp av statsbidrag. Föräldrarnas medlemsavgift har formen av frivilligt bidrag. Dagens 1165 föreningar omfattar alla hem för nära 700 000 elever och sko lornas samtliga befattningshavare. Den positiva utvecklingen under senare år — Över 100 nytillkomna föreningar årligen — har varit möjlig främst genom enskilda föräldrars och skolledares engagemang. De många frivilliga arbetsinsatserna inom förbundets olika organisationsled utgör Hemoch Skola-rörelsens största tillgång. Primärkommunernas och landstingens under de senaste åren allt oftare förekommande stöd utgör stimulerande tecken på den vikt de lokala och regionala myndigheterna fäster vid verksamheten. Tillerkännandet av statsbidrag till förbundet har också inom rörelsen uppfattats som ett officiellt erkännande av dess roll i skolans värld. Alltfort svarar dock föräldrarna själva för huvudparten av det ekonomiska underlaget för verksamheten. Den aktiva och opinionsbildande föräldragruppen — cirka 30 procent av det totala antalet föräldrar till barn i skolan — ställer under verksamhetsåret 1969/70 genom medlemsavgifter, prenumerationsavgifter och inköp av förlagsmateriel sammanlagt 411 000 kr. — varav 275 000 kr. är medlemsavgifter — till förfogande för förbundets verksamhet. Statsbidrag utgår samma år med 100 000 kr. Skolöverstyrelsen har i årets petita uttalat sin stora och oreserverade uppskattning av förbundets verksamhet och föreslagit en höjning av statsbidraget till Riksförbundet Hem och Skola. Alla av skolans verksamhet berörda parter betonar i dag det absolut nödvändiga samarbetet mellan hem och skola. Det är därför min förhoppning, att riksdagen vid behandlingen av denna punkt i statsverkspropositionen kommer att visa en mera positiv inställning till Riksförbundet Hem och Skolas ekonomiska förhållanden än utbildningsministern har gjort. Förslag i ärendet kommer att framläggas, som kommer att möjliggöra detta.

Herr talman! Remissdebatten spänner ju över mycket stora fält, och många frågor av intresse har tagits upp till behandling. Självfallet finns det anledning att beröra många av de sektorer som avses i statsverkspropositionen, men jag skall inte göra det. Jag skall fatta mig så kort som möjligt. Jag kan beträffande lokaliseringspolitiken och vägpolitiken instämma i vad herr Jönsson i Ingemarsgården tidigare hade att anföra, dock med tillämpning på mitt eget län. Vad jag först ville säga något om gäller vuxenutbildningen. Jag delar utbildningsministerns uppfattning, redovisad i statsverkspropositionen, att en av de viktigaste jämlikhetsfrågorna i dag gäller vuxenutbildningen. Jag beklagar att det tagit så lång tid innan regeringen kommit fram till den uppfattningen, men jag hälsar med verklig tillfredsställelse att stödet till denna utbildning i årets statsverksproposition prioriterats och att detta framför allt gäller åtgärder som gynnar dem som har kort grundutbildning. Då de aktuella förslagen på vuxenutbildningsområdet kommer att framläggas i en särskild proposition senare i vår, skall jag för dagen inte säga mycket mer i denna fråga. Men redan nu vill jag än en gång framhålla behovet av en mera fullständig genomgång av hela vuxenutbildningsfältet i fråga om behov, tillgång och efterfrågan. En kartläggning av hela detta fält har varit ett önskemål från vår sida under många år, och jag har mycket svårt att förstå regeringspartiets kallsinnighet inför det kravet. En viktig detalj vad beträffar förutsättningarna för att delta i vuxenutbildningen är möjligheterna att få tjänstledighet för vuxenstudier och de ekonomiska villkoren vid en sådan tjänstledighet. De frågorna måste ägnas stor uppmärksamhet, men även till detta får vi återkomma senare. Efter denna mera parentetiska inledning vill jag övergå till mitt egentliga ärende. Det gäller inte utbildningens organisatoriska sida utan dess insida. Vad är det vi vill meddela de unga? Med vilka idéer och föreställningar vill vi rusta dem inför en värld som av så många upplevs som steril och människofientlig? Vi vill ju ge dem ett mänskligare samhälle, ett som är bättre att leva i, trivsammare och varmare. Då är det först och främst viktigt att veta, att ungdomarna själva verkligen frågar efter sådana ting. Den nyligen företagna enkäten bland 2 000 15-åringar visar med all tydlighet att ungdomens problem just är av existentiell art. De rör sig om så väsentliga saker som rasfrågor, sexualitet, kärlek, lidande, människovärde, meningen med livet, frihet, ansvar, ensamhet och gemenskap. Av inga ställs livsfrågorna så allvarligt som av tonåringar. Men vilka svar ger vi dem? I grundskolans nya läroplan har man nyligen strukit ordet fostran som ersatts med personlighetsutveckling. Vad är avsikten med denna ändring och vem har beslutat den? Hur ser utbildningsministern på den frågan? Alla människor har ju ingalunda plötsligt kommit överens om att inte utöva någon påverkan på de unga, och då måste också skolan sluta. Inte heller har den psykologiska vetenskapen plötsligt upptäckt att en människa utvecklas bäst i ett tomrum där inga andra påverkar henne. Tvärtom, den nya socialpsykologin är full med sådana uttryck som »det sociala fältet», där människan ibland framställs som bara en knutpunkt för olika inflytanden. Dessa inflytanden, som lika gärna kunde kallas fostran, utövas sannerligen flitigt på alla håll. De som till för kort tid sedan styrde SECO, de som spelar pjäser i skolorna, de som gör barnoch ungdomsprogram i TV, de som skriver böcker för ungdom, de undandrar sig sannerligen inte sin plikt att påverka och fostra ungdomen i den riktning som de anser vara den rätta. Skulle då skolan vara den enda institutionen som inte får eller bör påverka, och är detta anledningen till att man har strukit begreppet fostran i läroplanen? Vad säger utbildningsministern? Känner vi vårt ansvar för de unga kan det aldrig bli likgiltigt för oss vilken livsåskådning och vilka normer som de unga väljer. Och så såg vi det inte heller när vi fattade beslutet om grundskolan. Visserligen konstaterade vi den gången att samhället är pluralistiskt. Skilda uppfattningar i livsåskådningsfrågor gör sig gällande och gamla normsystem som många människor alltjämt anser giltiga har av andra ersatts med nya, som framhölls i särskilda utskottets utlåtande. Men v: slog också fast att det ändock finns ett gemensamt minimum, nämligen humanitetens och demokratins ideal, som skulle utgöra den grund på vilken skolans fostrare i första hand skulle bygga. Objektiviteten får därför aldrig drivas in absurdum. Det finns vissa normer som alla bör respektera och följa, och de normerna måste klart formuleras och klart utsägas samt ingå i den fostran som vi är skyldiga att ge de unga. Att humanitetens och demokratins ideal har sina starkaste källsprång i kristendomen är det för mig naturligt att konstatera. Men vårt ansvar för de unga gäller inte endast skolan och den fostran som där ges. Vi får inte glömma att skolans möjligheter att påverka de ungas attityder och beteenden är beroende av den inställning som samhället i övrigt intar eller fritt låter komma till uttryck. Det av samhället accepterade opinionstrycket beträffande t.ex. användning av tobak och alkohol utsätter de unga för enormt svåra kraftprov. Vi har sett detta inte minst när det gäller reklamen för och försäljningen av mellanöl. De är väl ingen som vill påstå att jag gör mig skyldig till en felbedömning, om jag hävdar att en alltför stor del av våra unga inte klarat det kraftprovet. Och det förvånar mig inte alls. Det är inte i första hand de ungas fel när vi i dag har anledning konstatera att mellanölet har blivit en riksolycka. Det är de människor som bär ansvaret för frisläppandet av mellanölsfloden och de många som profiterar på användningen av de gifter som här måste ta på sig det största ansvaret. Eller som chefen för skolöverstyrelsen uttrycker det: »Alkoholoch narkotikamissbruket bland ungdomen är inte i första hand ett ungdomsproblem utan en följd av de vuxnas förräderi.» Vi kan inte bara blunda och vandra vidare. Vi måste handla, göra något för att minska trycket och minska alkoholskadorna, som håller på att växa oss över huvudet. Skolövertyrelsens förre och nuvarande chefs varningsrop borde få oss alla att vakna. I likhet med vad jag gjorde under en debatt i höstas vill jag vädja till finansministern att han antingen genom alkoholpolitiska utredningen eller på annat sätt, tar initiativ i syfte att söka rätta till det misstag som frisläppandet av mellanölet på det sätt som skedde innebar. Jag skulle gärna vilja veta om finansministern har ändrat ståndpunkt i den frågan sedan vi senast diskuterade den. Det finns för övrigt anledning att påskynda alkoholpolitiska utredningens arbete genom att ställa alla behövliga resurser till dess förfogande. Men det gäller också att försöka öka mottrycket genom bl.a. ökad upplysningsverksamhet. Den saken får jag emellertid återkomma till motionsvägen. Vi har alla ett ansvar för den allmänna samhällsattityden, men utan tvivel spelar massmedia där en oerhört stor roll. Utan att förringa allt det värdefulla som exempelvis genom TV och radio går ut över landet vill jag säga att vi mera måste uppmärksamma den negativa påverkan av samhällsattityder och förhållningssätt som dessa massmedia utövar. Jag har vid flera tillfällen tagit upp de enligt min mening skadliga våldsfilmerna i TV och bl.a. begärt ökad forskning kring frågorna om filmens påverkan. I en motion från vårt håll till årets riksdag kommer vi att begära ökad massmediaforskning för detta och liknande ändamål. Säkerligen skulle Sveriges Radio-TV också kunna påverka opinionsläget när det gäller gifterna genom en stramare hållning till tobak och alkohol i sina program och genom vidgad upplysningsverksamhet om gifternas skadeverkningar. Kampanjen mot narkotika visar att detta är möjligt. Massmedia, särskilt TV, har en oerhörd genomslagskraft, och de människor som bestämmer programutbudet måste besinna det ansvar som åvilar dem. Men självfallet kan ingen av oss frigöra sig från det personliga ansvar vi har för utvecklingen genom att lasta över det på vissa institutioner och grupper i samhället. Vi har alla vårt personliga ansvar för utvecklingen både här hemma och ute i världen. Genom t.ex. våra insatser i u-hjälpsarbetet kan vi bidra till att öka förståelsen och känslan av gemenskap folken emellan. Men ansvaret gäller i första hand vår vardagsmiljö. Överallt och i alla sammanhang måste omsorgen om medmänniskan komma till uttryck. Därför är det också angeläget att i arbetslivet fråga efter människornas trivsel, harmoni och hälsa och inte enbart efter produktionsresultat. Det är med verklig tillfredsställelse jag konstaterar att regeringen är beredd att satsa mer på arbetarskydd och att utreda frågan om ökad trygghet i anställningen — krav som sedan länge framförts från vårt håll. Vill vi arbeta för ett mänskligare samhälle måste vi ha sociala mål för utvecklingen. Tekniken får aldrig bli ett självändamål utan den måste användas till tjänst för människan. Genom att förbättra de enskilda människornas möjligheter att påverka besluten i arbetslivet liksom i de politiska församlingarna kan samhällsutvecklingen formas i samklang med människors önskemål och förhoppningar. Herr talman!

Herr talman! Jag förstår mycket väl dem som säger att det är stimulerande att hålla ett anförande från talarstolen inför en fullsatt kammare. Men jag skall i alla fall med några ord beröra två områden av samhällssektorn, nämligen bostäder och arbetsmarknad. Bostadspolitiken har, såvitt jag förstår, under hela 1960-talet varit ett mycket kärt debattämne i denna kammare. Fram till 1966 kretsade debatten främst kring storleken av det årliga bostadsbyggandet, mest på grund av den markanta överefterfrågan vi hade på moderna bostäder i praktiskt taget hela landet. Orsakerna till denna överefterfrågan var givetvis flera. En av orsakerna har varit den urbanisering som ägt rum under 1960-talet med en mycket stark inflyttning till tätorterna. Det har inte bara varit fråga om en omflyttning inom regionerna, utan ännu mer markant är måhända den befolkningsomflyttning som skett mellan olika landsändar och då med en stark dragning till de södra och mellersta delarna av landet. Urbaniseringen beror givetvis också i stor utsträckning på den mycket snabba strukturomvandling som näringslivet och hela samhället genomgått under det decennium som nyss nått sitt slut. Jag är övertygad om att denna trend kommer att fortsätta i samma eller ökad takt även under 1970-talet. Alla prognoser tyder på detta. Samhället har ju också med olika medel sökt underlätta och styra denna utveckling på ett ur samhällets synvinkel riktigt sätt, så att inte enbart företagsekonomiska utan även samhällsekonomiska aspekter har fått vara avgörande. Vi får i detta sammanhang inte glömma bort att det är enskilda människor som drabbas och som många gånger starkt reagerat mot den utveckling som skett. Hittills har väl arbetsmarknadsoch lokaliseringspolitiken varit de främsta hjälpmedel som vi haft till vårt förfogande i detta avseende. Nu har det tyvärr visat sig att främst lokaliseringspolitiken i sin nuvarande utformning inte räckt till för en balanserad utveckling. Det är därför man nu med spänd förväntan ser fram mot den proposition som inrikesministern aviserat längre fram i vår om lokaliseringspolitikens fortsatta utformning. Även om lokaliseringsutredningens delbetänkande hade kunnat innehålla förslag till radika lare ingrepp innehåller det i alla fali en del synpunkter som kan vara värda att beakta. Men jag är samtidigt övertygad om att den nya propositionen kommer att innehålla förslag till regler som på ett helt annat sätt än tidigare ger samhället möjligheter att styra processen. Vi kommer nämligen inte att klara av detta enbart genom frivillig samverkan och generösa bidragsregler, utan samhället måste också ha ett effektivt styrinstrument till sitt förfogande. Det får inte bli så att det enskilda näringslivet för snöd ekonomisk vinnings skull bestämmer utvecklingen, utan det är människorna som genom sina i demokratisk ordning valda ombud som i alla avseenden skall ha det avgörande inflytandet på samhällsutvecklingen. Och då menar jag en utveckling som fostrar harmoniska människor i boendevänliga miljöer. En av våra främsta uppgifter inför 1970-talet blir mot denna bakgrund att med en riktigt utformad lokaliseringspolitik i kombination med en väl avvägd regionalpolitik först och främst begränsa den explosionsartade utvecklingen framför allt i storstadsregionerna till förmån för en mera balanserad utveckling i hela landet. Och när jag säger »hela landet> inbegriper jag givetvis Norrland, som i ganska stor utsträckning även måste prioriteras. Den enskilda människan kommer under 1970-talet att ställa större krav på samhället än någonsin tidigare. Kraven kommer bl.a. att gå ut på att genom samhällets medverkan skapa regioner med ett väl utvecklat näringsliv som ger valmöjligheter och där man samtidigt har en väl utvecklad samhällsservice på de flesta områden. Men det skall vara regioner av den typ och storleksordning där harmonin och trivseln blir de naturliga inslagen. Även i det här avseendet är jag övertygad om att socialdemokratin får bilda stöttrupp. Låt mig återgå till utvecklingen inom bostadssektorn under 1960-talet. Jag nämnde i min inledning att debatten i stort gällt bostadsbyggandets omfattning, där en annan bidragande orsak till den överefterfrågan som rått och som fortfarande råder till viss del får förklaras av socialdemokratins sociala mälsättning, nämligen att med bostadssociala åtgärder göra det möjligt för alla människor att kunna efterfråga en modern bostad. Vi har för närvarande ett bostadsbyggande av en omfattning som är unik vid en internationell jämförelse. Samtidigt måste man göra klart för sig att ett bostadsbyggande av den här omfattningen inte hade kunnat ske om vi inte vidtagit en rad åtgärder, som givit kommunerna möjligheter till långsiktig planering. Jag kan nämna några, nämligen den kommunala förköpsrätten, tomträttslånen, marklånefonden. I det här sammanhanget kan man väl också säga att flera av de åtgärder som vidtagits i detta avseende skett delvis under hårt borgerligt motstånd. Med den målsättning som socialdemokratin slagit fast, en miljon lägenheter på tio år, kommer debatten i fortsättningen att kretsa inte så mycket kring omfattningen utan desto mer om miljön och kostnadsutvecklingen. Mellan åren 1966 och 1968 hade vi ingen tendens till stegring av byggnadskostnaderna, snarare tvärtom. Däremot får man befara att den här trenden kommer att brytas under 1969 mest på grund av den markanta stegringen av materialpriserna. Det här är enligt min mening — den delas av många — ett område där det inte råder någon eller mycket ringa konkurrens. är det meningen att man från näringslivets sida skall utnyttja en högkonjunktur genom att ta ut oskäliga vinster på byggmaterial, finns det all anledning för samhället till skärpt uppmärksamhet och även att vidtaga kraftfulla åtgärder för att tillrättalägga en sådan här utveckling. Ett rationellt byggande, som är en av grundförutsättningarna för att hålla kostnadsutvecklingen under kontroll, är i mångt och mycket en planeringsfråga från statsmakternas, kommunernas, byggherrarnas och entreprenörernas si da. Successivt har också riksdagen såsom jag tidigare nämnt skapat möjligheter för kommunerna att förbättra planeringsberedskapen. Ytterligare ett värdefullt initiativ i det här avseendet tog 1969 års vårriksdag när vi beslöt om vissa ändringar i den s.k. bostadsbyggnadsplanen. Tidigare har ju riksdagen fastställt en bostadsbyggnadsplan för löpande kalenderår och de närmast följande två kalenderåren. Den plan som fastställdes 1969 omfattar löpande kalenderår och närmast följande fyra kalenderår. För de första två åren gäller planen bostadsbyggandet i hela landet. För de följande tre åren skulle fördelningen ske på orter och regioner med ett expansivt näringsliv och en positiv befolkningsutveckling. Syftet med en övergång till fleråriga besked i form av ett garanterat program var givetvis ytterligare ett led i att främja en långsiktig planering av bostadsbyggandet. Nu kan man konstatera att bostadsstyrelsen i sin fördelning av det garanterade programmet för åren 1971—1973 kommit fram till att det endast är 48 orter och regioner som uppfyller de här angivna fordringarna. Detta innebär att samtidigt som Pplaneringsberedskapen ytterligare förbättras i dessa regioner blir det en klar försämring i förhållande till tidigare i många orter och regioner, där det under överskådlig framtid föreligger behov av ett kontinuerligt byggande. I takt med att kommunreformen genomföres skapas i många fall kommunala enheter av en helt annan storleksordning än för närvarande. Då öppnas också möjligheter att på ett helt annat sätt än vad som tidigare var fallet i kommunblocken samordna och på så sätt skapa underlag för långsiktigare planering. De möjligheter till kostnadspressande åtgärder som fleråriga besked ger får givetvis inte begränsas till att gälla enbart de orter, som bostadsstyrelsen har stannat för, utan bör även omfatta orter där ett konkret planerat och godtagbart program visar att behov av ett kontinuerligt byggande föreligger. Man behöver fördenskull inte sträcka ut planeringsperioden till fem år i denna typ av kommuner, utan det räcker helt säkert med tre år. För att tillgodose dett: behov krävs det endast en måttlig öl ning av det garanterade programme för det tredje året. Målsättningen måste naturligtvis vara att ge alla kommuner, där behov av ett kontinuerligt byggande föreligger, möjlighet till en långsiktig planering. Detta har även stor betydelse när det gäller att så långt det går = eliminera <säsongarbetslösheten bland byggnadsarbetarna, vilket är mycket besvärligare i de regioner som jag nu har i tankarna än på andra håll. Herr talman! Mycket har gjorts för att främja ett rationellt byggande, och jag har i mitt anförande endast berört några områden. Ännu återstår dock viktiga komplement. Jag tänker närmast på önskemålet om en förenklad expropriationslagstiftning och en modern byggnadslagstiftning, anpassad till ett föränderligt samhälle. Därför, herr talman, vill jag avslutningsvis uttrycka min förhoppning om att propositionen om en förenklad expropriationslagstiftning snart läggs på kammarens bord samt att bygglagutredningen så långt möjligt forcerar sitt arbete.

Herr talman! Miljöoch naturvård har utan tvivel blivit ett ämnesområde inom svensk samhällsdebatt som populärt uttryckt är >»inne>». Detta är enbart gäldjande. Att människorna i allmänhet uppfattar värdet av en god arbetsmiljö, hemmiljö o. s. v. bör ju vara ganska naturligt, liksom att de bl.a. för sin rekreation vill kunna uppsöka ett stycke svensk natur. Men att intresset för dessa frågor just under de senaste åren har blivit mera markant än tidi gare för också tankarna till det gamla talesättet att »hälsan tiger still». Den tid är nämligen inte så värst avlägsen då vi hade god tillgång på ren luft och rent vatten, då stressen i arbetslivet inte var så påtaglig och då vårt kulturlandskap fanns bevarat i stor utsträckning. Då tänkte vi inte så mycket på dessa värden. Nu känner vi emellertid att det är något som börjar gå oss förlorat. Då vaknar vi upp. Vi borde ha vaknat upp tidigare, men jag är optimistisk nog att påstå att vi inte är för sent ute. Med god vilja bör vi kunna återställa mycket som till synes har gått till spillo. Den goda viljan har också visat sig finnas. Att vi inom miljövården har mycket att lära och mycket att göra är fullt klart. Vi gör oss väl skyldiga till en viss begreppsförvirring och sammanblandning när vi uttalar oss om miljövården, och någon strikt uppdelning finns inte för den delen. Man brukar schematiskt dela in miljöbegreppen i fysisk och social miljö. Den fysiska miljön är kanske mera påtaglig för oss. En dålig sådan miljö finner vi där förorenade vattendrag, förorenad luft och bullerstörningar är för handen. Till den sociala miljön för vi stressfaktorer i arbetslivet och i relationerna mellan människorna och mellan människorna och företeelser som skapats av människorna. Ofta har dock den fysiska och den, sociala miljön samröre med varandra. Låt mig ta ett exempel. Intill ett bostadsområde förläggs en nedsmutsande och otrivselskapande industri. Då vållas, som det heter i hälsovårdsstadgan, sanitär olägenhet. Ett ingrepp görs i den fysiska miljön och samtidigt försämras den sociala miljön. Irritation uppstår och relationerna människorna emellan blir störda. Den oro som i dag råder på arbetsmarknaden beror väl bl.a. på bristen på god arbetsmiljö. Den 1 juli 1969 trädde den s.k. miljöskyddslagen i kraft. Det är att hälsa med tillfredsställelse att vi har fått denna lag, vars huvudsakliga syfte är att förebygga olika störningar så långt detta är ekonomiskt och tekniskt möjligt. Vad man kan beklaga är att denna lag ingriper enbart vid miljöskador från fast egendom, medan däremot rörliga föroreningskällor såsom buller från motorfordonstrafiken, flyget osv. inte är angripbara med denna lag. De statliga stimulansåtgärderna för att skapa en bättre yttre miljö sker bl.a. i form av bidrag till kommunala avloppsreningsverk och till vattenoch luftvårdande åtgärder inom industrin. Detta är fullt i enlighet med var folk i allmänhet anser att insatserna skall göras. Storleken av anslagen till kommunala reningsverk är baserad på den reningsgrad som anläggningen får. Detta är enligt min mening riktigt; kommunerna skall stimuleras till att anskaffa så effektiva reningsverk som möjligt. Men det skulle ha varit önskvärt att bidraget till denna verksamhet varit större än vad som föreslås i statsverkspropositionen i år. Beträffande bidragen till industrins miljöskyddande verksamhet läser jag i statsverkspropositionen att jordbruksministern med ett anslag på 50 miljoner kronor vill fortsätta upprustningen av industrins vattenoch luft-vårdande investeringar. Med industrins egen insats av kapital plus vad staten ger skall man under en femårsperiod komma upp i en miljard kronor för denna angelägna investering. Det behövs mer än väl. Att samhället skall hjälpa till med att återställa vad vi tidigare har försummat är självklart. Svensk industri har dessutom så många andra problem att brottas med — t.ex. konkurrens med utlandet — att man inte kan fordra att den själv skall bära hela bördan för miljövården. Den får naturligtvis dra sitt strå till stacken, och med det nämnda anslaget blir statens insats 25 procent av den totala investeringen och resten skall företagen svara för. I början av mitt anförande uttryckte jag mig ganska optimistiskt om förutsättningarna för att få till stånd en bättre tingens ordning i fråga om detta stora problemkomplex. Jag gör det av två orsaker: dels förstår folk faran och inser nödvändigheten av att åtgärder vidtas, dels inger dagens teknik i fråga om konstruktion av reningsverk hopp om godtagbar rening. Man kan med all rätt påstå att det är det moderna samhället som har givit upphov till miljöförstöringen, men modern teknik kan hjälpa oss att återställa åtskilligt av vad som gått förlorat. Så vill jag gå in på ett närbesläktat område, naturvården. 1970 skall gå till historien som det verkliga naturvårdsåret. Olika arrangemang kommer att gå av stapeln under året, dels för att snygga upp i naturen bl.a. utmed våra landsvägar, dels för att inpränta naturvett hos vårt folk. Kampanjen är välkommen. Kommuner och organisationer får verkligen ligga i selen för att förverkliga mångas intentioner — ett mer städat svenskt landskap. Jag vill bara önska lycka till. Med rätta kan man påstå att svensken allteftersom befolkningskoncentrationen till tätorterna fortskrider får ett allt större behov av vistelse i skog och mark under fritiden. Människorna finner här avkoppling och rekreation. Att fritt få ströva omkring i vårt fagra svenska landskap är värt att uppskattas och det görs också av flertalet människor. Allemansrätten ger oss en frihet som är enastående i hela världen. Vi får plocka bär och svamp, vi kan ta ett bad från en strand, vi kan plocka blommor — i varje fall vissa arter — ja, vi är lyckligt lottade att vi har dessa rättigheter. Tyvärr finns det också många människor som under vistelsen i naturen lever efter den principen att de inte heller har några skyldigheter. Man kan se detta på vandaliseringen — på nedtrampade fält, övergivna fågelägg, sargade djur, sönderbrutna träd, krossade flaskor och mycket annat som vållas på grund av oansvarighet, obetänksamhet och okunnighet. Det är människor i alla åldrar, inte minst vuxna, som åstadkommer detta. Det är tydligen svårt att leva efter den lag som säger att man skall respektera gästfriheten. Jag ser med viss oro på utvecklingen när det gäller vår fågelfauna. Vi har fridlyst arter för att de inte skall decimeras i alltför hög grad så att de kanske om någon generation rent av kan vara helt försvunna ur vår fauna. Bland annat våra rovfåglar är sålunda fridlysta, och det är bra. Men trots detta finns det människor som handlar mycket omdömeslöst; polisen har t.ex. i frysboxar hittat rovfåglar som varit på väg till en konservator. Handlar folk på det sättet har vi snart inga rovfåglar kvar. Vi har infört en större restriktivitet när det gäller användningen av kvicksilverpreparat och detta har till resultat givit en viss ökning av beståndet av dessa fåglar. Men om folk i rent kommersiellt syfte beter sig på det sätt jag nämnt, kommer det att gå illa med beståndet. Den hävdvunna allemansrätten vill vi behålla; den är en oersättlig tillgång för vårt folk. Men vi bör då samtidigt ikläda oss förpliktelsen att varsamt handskas med denna gåva. Naturvårdsåret 1970 kan åstadkomma mycket i det hänseendet. Vi läser med intresse i statsverkspropositionen om det inventeringsarbete, som pågår och som i många län redan är slutfört, beträffande önskemål om naturreservat eller annan form av skydd för vissa områden inom det svenska landskapet till glädje för vår generation men även för dem som kommer efter oss. Fullföljandet av detta arbete, d. v. s. statens inköp av vissa områden för naturreservat, kommer att kosta mycket pengar. Nu är det ju inte meningen att alla dessa inventeringsobjekt skall realiseras i form av naturreservat. Det finns olika grader av skydd, och det betyder att även kostnaderna för inlösen av olika objekt varierar. Men skall man tillgodose de olika länens behov av naturvårdsobjekt, kommer det ändå under de närmaste åren att krävas avsevärda belopp. Naturvårdsverket framhåller bl.a. att en areal av 106 000 hektar var den 1 juli 1969 belagd med förbud enligt 11 8 naturvårdslagen. Jordbruksministern har i år varit generös när det gäller anslaget till ersättning för bildande av naturreservat m.m. Men jag är övertygad om att han får ta än djupare tag i kassakistan till ett annat år om förhoppningarna ute i länen skall kunna infrias. Det har på visst håll framkommit propåer om att den mark, som bör bli naturreservat eller som på annat sätt bör skyddas, skall överlämnas gratis till det allmänna; en konfiskering skulle alltså ske. Jag reagerar mot ett sådant resonemang. En skälig ersättning för denna mark bör vara riktmärket. Vi har på senare år börjat tala om att vi behöver vårda landskapsbilden. På grund av den snabbt pågående strukturrationaliseringen inom jordbruket har landskapsbilden förändrats; ja, det sägs att landskapet håller på att buskas igen. Den landskapsvård som gratis utförts av de svenska bönderna kommer staten i fortsättningen att få ge ut dryga pengar för att klara av. Helt kan man aldrig bemästra denna uppgift, och det är heller inte att begära. Jag beklagar att den tidigare jordbruksministern aldrig ville koppla samman jordbruksdrift och landskapsvård. Vad den nuvarande chefen för jordbruksdepartementet anser är något oklart. Här i kammaren har han vid något tillfälle, om jag minns rätt, förfäktat en uppfattning som i viss mån överensstämmer med statsrådet Homqvists. Jag hoppas ändå att statsrådet Bengtsson skall se litet mer realistiskt än sin företrädare på detta problem. Den förhoppningen har jag fått bl.a. av hans skrivning i statsverkspropositionen, där han säger sig avvakta naturvårdsverkets äskande av ett anslag till landskapsvårdande åtgärder. Han vill vänta på resultatet från den arbetsgrupp inom verket som har att se över dessa frågor. Vi kanske kan hoppas att man genom detta arbete skall komma fram till en lösning som innebär att det på vissa håll kan bedrivas någon form av jordbruk — kanske ett extensivt sådant — som samtidigt innebär ett skydd av landskapsbilden. Jag tror det skulle bli en billig och effektiv lösning. Det skulle också vara av värde — inte minst för bevarande av landskapsbilden — om den lust till jordbruksnedläggelser som man har på sina håll något mattades. Det måste också till insatser av annat slag för att bibehålla det öppna landskapet — det vill jag gärna medge. Sådana görs också i dag, t.ex. genom arbetsmarknadsstyrelsens försorg bl.a. i form av beredskapsarbeten. Herr talman! Till sist: Låt oss alla hjälpas åt att göra 1970-talet till miljöförbättringens och naturvårdens årtionde både här i landet och i världen i övrigt.

Herr talman! Vi lever i ett utbildningssamhälle, där vi utbildar oss för de uppgifter vi ställs inför i livet. Men för en av dessa uppgifter, en av de svåraste, den nämligen att vara förälder, utbildas vi inte. För en sådan utbildning har regeringspartiet visat en alldeles otrolig brist på intresse. År efter år har oppositionen motionerat om föräldrarutbildningen. Herr Ekström sade i dag på förmiddagen att det är svårt med mittenpolitik. Jag för min del finner, att det är svårt att få respons för vår politik, även om våra idéer är vettiga. Senast vi motionerade i denna fråga var 1969. Man avfärdade då våra motioner genom att hänvisa till SöÖ:s remissvar, i vilket Sö underströk att frå gan var väsentlig och att Sö skulle göra allt för att tillgodose denna utbildning inom ämnesområdet familjekunskap. Detta finns nu representerat i grundskolan. Men jag menar, att det är ännu viktigare att man inför detta ämne i gymnasieskolan. Ungdomarna står då i tiden närmare sin uppgift att bli förälder. Varför inte dra omedelbar, praktisk nytta av de av Sö vitsordade goda erfarenheterna av försöksverksamheten i Karlstad? Föräldrautbildning i skolan är viktig. Det vilar sannerligen ett stort ansvar på SÖ för att föräldrautbildningen genomförs riktigt.

S. V. Det var mycket intressant men föga uppbyggligt att ta del av den diskussion som fördes under ett symposium här i Stockholm angående elevvårdsfrågor på lågstadiet. Där konstaterades, att de psykiska besvären hos eleverna ökat och förekommer i allt lägre åldrar. Alltfler lågstadieelever har sömnsvårigheter, och föräldrarna vill ha sömntabletter eller lugnande medel till barnen. Det är faktiskt så, att 40 procent av alla de barn, som man nu söker psykiatrisk hjälp för, är barn som är under mellanskoleåldern. Skolsköterskor i andra storstäder bekräftar att förhållandet är detsamma där. Man påpekar också, att föräldrarna verkar yngre och mera omogna nu än förr, att de verkar rådvilla. De har försökt olika metoder att komma till rätta med problemen och vet till sist ingen annan utväg än tabletter, och troligen kan på det sättet ett tablettmissbruk hos de vuxna grundläggas redan här. De här föräldrarna skulle ha behövt hjälp på ett tidigare stadium i en föräldraskola. Sådana kunde bl.a. knytas obligatoriskt till barnavårdscentralerna, fogas till värnpliktstjänstgöringen och barnstugorna. Viktigt är det nämligen att inte bara modern utan också fadern fångas in i denna utbildning. Kanske skulle man då också kunna få bort diskussioner där pappans lämplighet att ta hand om sina barn ifrågasättes bara därför att han är man och inte har några kunskaper om barnens skötsel och om barnpsykologi. Barn misshandlas fysiskt och psykiskt. En mor lämnar sitt barn ensamt i en bil i timmar för att gå till sitt arbete. Narkotikaovanorna ökar i allt lägre åldersgrupper. Vi kritiserar föräldrarna, men har vi rätt att göra det, när vi inte kan erbjuda dem ens elementär undervisning i barnoch ungdomspsykologi? Nej, naturligtvis har vi inte det! Herr talman! Jag har tillåtit mig att ta några få minuter i anspråk under denna långa debattdag för att ta upp en fråga, som jag tycker är oerhört väsentlig för mig, nämligen hur våra barn från sin allra tidigaste barndom skall kunna få en riktig fostran i sina hem.

Det tycks mig som om vi kommit in i ett ekorrhjul: vi tar vård om människor — unga och gamla — och vi söker bota dem. Men vi måste försöka finna roten och upphovet till det onda. Har vi nu, som många läkare och psykologer säger, funnit en av rötterna till det onda, så menar jag, herr talman, att vi inte får nonchalera detta, utan vi måste omedelbart sätta in våra krafter för att hjälpa människorna och på det sättet försöka åstadkomma ett mänskligare

Herr talman! I den nyligen presenterade statsbudgeten konstaterar finansministern att den svenska bytesbalansen starkt försämrats. Det innebär med andra ord att det flyter ut mer pengar ur landet än det kommer in utländska valutor. Det borde finnas två sätt att klara detta problem: antingen att öka den svenska exporten eller att minska den svenska importen. För finansministern ligger det naturligtvis nära till hands att ordinera patienten den vanliga medicinen — att öka exportansträngningarna. Självfallet skall vi göra vad vi kan för att öka produktionen hos de svenska företagen, men hemmamarknaden är redan hårt ansträngd — nu syftar jag i första hand på små och medelstora industrier — och det är dessa företag som i så fall måste tänja sig ytterligare. Det är ingen hemlighet för finansministern att en väsentlig del av underskottet får tillskrivas de svenska turisternas ohämmade penningflöde. Denna form av export motsvaras inte på långa vägar av andra länders turistvaluta som kommer till vårt land. Biljetterna till fjärran sköna rekrationsmål kostar inte mycket — det lär oss tidningarnas reseannonser — men däremot blir uppehållet i Italien, Spanien, på Mallorca eller Kanarieöarna eller i det senaste resemålet, Nordafrika, i hög grad kännbart för AB Sverige. Vi hade tidigare en begränsning av den mängd turistvaluta som man tilläts utföra i samband med dessa resor. Det kan väl inte sägas vara en populär medicin, men den har tillämpats och tilllämpas fortfarande av många länder. I valet mellan att klara valutasituationen och att försämra vår ställning på världsmarknaden bör trots allt valet inte vara svårt. Måhända behöver man inte till gripa en direkt maximering av turistvalutatilldelningen — kanske räcker det med att man som amerikanerna progagerar för en omläggning av semesterresorna till svenska turistorter. Jag vill ingalunda tala för ett resestopp, men väl för en begränsning. Om 10 000 människor semesterar på soliga latituder och gör av med 1 000 kr. per person, blir detta tillsammans 10 miljoner kronor. I själva verket är turistströmmen avsevärt större, och ofta är de belopp som man spenderar mycket högre. Som jag tidigare framhållit är tvång och pålagor inte någon väg som kan rekommenderas annat än i yttersta nödfall, men nog borde man kunna dirigera de svenska turistströmmarna på ett sådant sätt att den inhemska turistindustrin fick en högre andel av semesterpengarna. Det finns gott om svenska fritidsområden och turistmål som våra utlandsresande svenskar känner föga eller inte alls. Felet är möjligen att man där inte talar spanska eller italienska, men möjligheten till vila och rekreation är minst lika god som på Medelhavets turistorter. Så länge inte den bohuslänska kusten är blockerad av olika industrier kan dess skärgård väl konkurrera med den miljö som bjuds turisten på Kanarieöarna. Den svenska fjällvärlden är vida överlägsen den natur som Spanien, Italen, Tunisien eller Gambia kan erbjuda, för att bara ta några exempel. Det är således inte turistmål som saknas. Möjligen har man i dessa länder klarare än i Sverige insett vilken betydelse som ligger i att framhålla de värden som ett planerat fritidsområde innebär. Våra kommuner i de naturliga turistområdena brottas i många fall med så stora ekonomiska svårigheter på grund av ett vikande skatteunderlag, att de inte har råd eller möjlighet att satsa på en utbyggnad av sina turistanläggningar. Turismen är i många länder en omhuldad industri med inriktning på såväl landets egna invånare som på utländska gäster. I Sverige däremot lever turismen i skymundan. »Visst skall vi ha turism, visst skall vi hjälpa turismen, men det finns faktiskt en del angelägnare saker för tillfället» — det är det ständigt återkommande svaret då man för dessa frågor på tal. Om man inför valutarestriktioner för våra utlandsresenärer, borde man ge dessa ett fullgott alternativ genom en satsning på de svenska fritidsorterna. Vad som erfordras är givetvis en generalplan för hur vi skall kunna bevara de svenska kusterna och den svenska fjällvärlden eller, med andra ord, hur vi skall göra det möjligt för svenskar att utnyttja den ökade fritiden på ett vettigt sätt inom landets gränser.

Herr talman! Budgeten i sin helhet liksom det väntade skatteförslaget har redan behandlats från olika utgångspunkter av åtskilliga talare. Det har också talas om jämlikhet, och jag tror att t.o.m. könsrollsdebatten har tagits upp tidigare i dag. För att inte riskera upprepning så här i slutet av andra dagen har jag valt att koncentrera mig på några detaljer som gäller trygghet och säkerhet och som jag vid genomgången av några departements bidrag till den statsverksproposition som nu remissbehandlas har funnit angelägna. Min partivän Sven Ekström har redan i sitt inlägg tidigare i dag tagit upp frågor kring lokaliseringsutredningen, som nyligen har framlagts varvid han även uttalade sig angående Ljusdalsregionen. Jag har därför ingen anledning att just nu utveckla den frågan, utan jag kan inskränka mig till att instämma i de synpunkter som han framförde och återkomma när proposition i ämnet föreligger. I kommunikationsdepartementets huvudtitel finner jag uppgifter av vikt för glesbygden — den glesbygd som blir allt glesare i den snabba strukturoch industrirationalisering som vi är utsatta för. Som ett led i strävandena för en samhällsekonomiskt riktig utveckling av transportsektorn har SJ under senare år fått förbättrade möjligheter att effektivt konkurrera med lastbilsföretagen, läser jag bl.a. Om SJ lyckas härmed, tror jag att det hälsas med tillfredsställelse av alla övriga bilister, som nu kämpar med de långa lastbilstågen på våra vägar. Jag är medveten om att sådana även i fortsättningen kommer att finnas där, men det vore en nåd att bedja om att de inte blir flera och att de inte blir så långa i fortsättningen. I propositionen står det vidare att konkurrensen bl.a. kan ske »genom att full ersättning numera lämnas SJ för driften av olönsamma järnvägslinjer som upprätthålls av lokaliseringspolitiska och andra sociala skäl». Eftersom jag bor i en bygd där alla de kriterier som tänkas kan i detta avseende kunde ha åberopats för att ej nedlägga först järnvägen och sedan de s.k. olönsamma SJ-bussarna, hoppas jag, att det som nu står i propositionen skall få gälla mera, skall jag säga, »seriöst» i fortsättningen. Sedan lokaltrafiken lades ned vid SJ i min hembygd, var den enda bussförbindelsen en SJ-landsvägsbuss, som samtidigt var enda möjligheten för den delen av kommunen att erhålla färskvaror. Här kunde väl de sociala skälen bl.a. ha gällt. För att SJ skulle uppehålla den linjen, krävdes kommunen på ett bidrag på 3000 kronor för ett år. Hur mycket det kan komma att gälla vid nästa uppgörelse vet vi inte. Summan förefaller att vara ringa för SJ men betyder en hel del för en liten kommun. Jag är medveten om svårigheterna och ser själv att passagerarna är få många gånger, men det är ändå många människor som kommer i kläm och som inte får del av vårt ökade välstånd, när en nödvändig resa t.ex. till närmaste tätort för dem blir onormalt hög i jämförelse med vad den är för andra som t.ex. har en förbindelse i timmen eller liknande. I det här fallet kunde det komma att bli taxiresor på åtskilliga mil, om bussförbindelsen upphör. Det kanske kunde löna sig att övergå till mindre bussar men ändå behålla ett kollektivt färdmedel. Den lokala trafikservicen har givetvis uppmärksammats och en planering »Modell Vilhelmina» har utformats. Kostnaderna för en sådan kommer att beaktas vid den extra skatteutjämningens fördelning. Jag förväntar att sådana kostnader som jag här nämnt också kommer in i den bilden. Något liknande Vilhelminatypen har redan prövats i många glesbygdskommuner, och det är att hoppas, att någon försämring inte kommer att uppstå vid sammanslagning till storkommuner, d.v.s. att den extra skatteutjämningen måste få tas med i beräkningen av just de här grunderna, så att kommunerna ej av ekonomiska skäl hindras fortsätta den av den lilla kommunen påbörjade servicen. Jag är inte så orolig för egen del men ville påvisa att problem kan uppstå, då avvägningar blir svåra i de blivande storkommunerna. När jag är inne på glesbygdsproblemen vill jag betona vikten av att den nya utredning som nu är i arbete snabbt skall framlägga förslag till lösningar. Det är nämligen bråttom. Frågan har ju tidigare varit under utredning av en expertgrupp i departementet — vi har glesbygdskonsulenter och försöksverksamhet pågår — varför det väl närmast gäller en samordning och sammanställning. Vad beträffar glesbygdsservicen är det glädjande, att man nu inte längre talar bara om service för pensionärer och handikappade, även om det är nog så angeläget. Svårigheterna kan nämligen vara stora även för den övriga bea folkningen som är bosatt på dessa orter. Den höjning som socialministern föreslår utöver det av socialstyrelsen beräknade behovet noteras med tacksamhet. Det gäller flera av anslagen på detta område och innebär bl.a. att försöksverksamheten med vård och serviceaktiviteter i glesbygder får ett fördubblat anslag genom höjning från 5 till 10 miljoner kronor. Herr talman! Jag hade också tänkt att ta upp några trafiksäkerhetsproblem men först skulle jag vilja säga något om servicen för de handikappade på ett par speciella områden. Vad jag i första hand nu liksom tidigare skulle vilja angripa är samhällsplaneringen. Varför gör man trottoarkanterna högre än de varit tidigare vid omläggning av gator, och varför kan man t.ex. inte vid gathörnen göra en sneddning för att underlätta för dem som inte kan förflytta sig så lätt, så att de kan ta sig upp och ned från en trottoar? Är det för biltrafikens skull? Jag kan inte tro att vi förblindats så, att vi inte ser också till andra realiteter. Jag är medveten om att bl.a. byggnadsnämnderna fått rekommendationer att ta hänsyn härtill i sitt arbete. Den grupp som i första hand skulle få nytta av en ändring blir tyvärr större och större och det gäller även yngre, bl.a. till följd av olyckshändelser i trafiken. På flera håll har det blivit resultat vid nyplanering, men herr talman, inte överallt. Jag skulle vilja påstå att de flesta som planerar vår gatumiljö inte visar den hänsyn till dessa problem som kunde krävas. Det är min önskan att information på nytt sprids härom. Många av de speciella hjälpmedel som måste installeras i invalidbostäder är av den arten att de borde kunna vara standard i alla lägenheter, vilket jag också pläderat för tidigare, och jag vill nu bara än en gång understryka mina synpunkter. Jag tror inte att kostnaderna då skulle behöva bli så mycket högre. En ombyggnad och installering efteråt är däremot som vi vet mycket dyr. Under socialhuvudtiteln sorterar också frågor som rör barnavården. I akt och mening att finna former för att på ett tidigt stadium upptäcka sjukdomar eller defekter hos små barn hade jag tänkt ta upp frågan om obligatoriska besök vid barnavårdscentralerna, men jag har till min glädje funnit att statsrådet Odhnoff redan i december tillsatt en utredning i hithörande frågor och vill därför passa på tillfället att tala om angelägenheten av att denna viktiga utredning arbetar snabbt. Beträffande säkerheten i trafiken som jag ville ta upp i mitt inlägg redovisar årets statsverksproposition flera positiva inslag som tar sikte på såväl fordonet och trafikmiljön som människan i trafiken. Nya bestämmelser har trätt i kraft vid årsskiftet 1969—1970, och jag hoppas de skall bidra till att nedbringa antalet olyckor. Efter en svår olyckshelg i slutet av förra året uttryckte kommunikationsminister Norling oro för utvecklingen och framhöll att åtgärder måste vidtas om ingen bättring inträdde; bl.a. nämndes obligatoriskt reflexmateriel för gående. Herr talman! Med detta som stöd för min uppfattning är det med stor tillförsikt som jag till vederbörande utskott kommer att överlämna förslag om obligatorium härvidlag. I sina petita har NTF begärt att grundbidragen och extrabidragen till länskommittéerna bör höjas för att göra det möjligt för dem att anställa en konsulent, i varje fall på deltid. Många landsting har beviljat bidrag för den verksamheten, men för många länskommittér är det ekonomiskt omöjligt att utan ökat anslag från staten genomföra det ambitiösa trafiksäkerhetsarbete som man vill utföra men som kräver att man får en konsulent till hjälp. Det är min bestämda uppfattning att landstingen, som ju är sjukvårdshuvudmän, skulle ha mycket att vinna på ett ekonomiskt stöd till sina länskommittéer och att trafiksäkerhetsarbetet inte är en angelägenhet bara för staten och frivilliga krafter. NTF har vidare begärt anslag för att kunna bygga ut Barnens trafikklubb. Verksamheten som startade för ett par år sedan har rönt stor uppskattning eftersom den också ger information till föräldrarna. Jag är övertygad om att vägen via barnen är effektiv när det gäller upplysning förutom att barnen tidigt blir trafikmedvetna, och därför vore det felaktigt om NTF skulle behöva minska denna verksamhet på grund av för små anslag. Den ringa höjningen av NTF:s hela anslag som departementschefen anvisar inger farhågor att de aktiviteter som jag här nämnt måste skäras ned av ekonomiska skäl och det vore, herr talman, verkligen beklagligt. Det är angeläget att de utredningar som arbetar på att finna metoder att öka trafiksäkerheten och därmed nedbringa antalet olyckor med dödade och skadade i trafiken blir i stånd att lägga fram snabba och effektiva förslag. Olyckskurvan är nu alltför olycksbådande. Jag vill därför sluta med något som jag berörde i början av mitt inlägg, nämligen de långa lastbilsfordonen. Jag är väl medveten om att det är ett företagaroch åkarintresse att kunna ta med så många ton last som möjligt vid varje transport, men det var ett olyckligt beslut vi fattade när vi fastställde fordonslängden till 24 meter. När vi gjorde det, sades det att den tidigare frånvaron av bestämmelser hade givit oss mycket längre transportfordon på vägarna, men jag har funnit att lastfordonen har blivit längre efter den dag då beslutet fattades. Jag lät mig övertygas då och ville vinna erfarenheter av beslutet, men när jag nu funnit vilka stora trafiksäkerhetsrisker dessa fordon utgör, har trafiksäkerhetsfrågorna och nedbringandet av olycksriskerna blivit viktigare än något annat. Härtill kommer att inget annat land har godtagit den fordonslängd som vi har här i Sverige, och jag frågar mig vad vi har att vinna på exportfordon som inte får köra över våra gränser därför att de är för långa. De utgör en fara på våra vägar, inte minst vinter tid då snöplogkanter gör vägarna smalare. De utgör också en fara vid färd genom tätorter med trånga gator. Det är hög tid att vi nu omprövar detta vårt olycksaliga beslut. Herr talman! Med detta avsnitt i mitt anförande har jag önskat medverka till en ytterligare satsning på trafiksäkerheten. Olyckorna i trafiken får inte negligeras — och jag vill inte heller säga att myndigheterna gör det. Men vi måste alla skärpa oss och hjälpas åt på detta viktiga avsnitt av vår samhällssektor.